Herr talman! Med all respekt för nödvändigheten av att ingående penetrera problematiken när det gäller de olika intressenterna menar jag ändå att det har tagit ganska lång tid, och då avser jag kanske främst den tid det tog innan man på departementet tillsatte arbetsgruppen. Enligt svaret på frågan lär detta inte ha skett förrän i december 1983, dvs. drygt ett år efter det att regeringen tillträdde. Den tiden anser jag vara för lång för hanteringen som sådan. Med tanke på dem som är föremål för omsorgen finns det ett starkt intresse av att den här frågan blir avgjord, eftersom detta har betydelse för planeringen av omsorgsverksamheten runt om i landet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Gradin för svaret. Jag kan konstatera att min fråga och det faktum att jag ställt den har hjälpt henne i hennes arbete och att hon alltså har vidtagit vissa åtgärder i rätt riktning. Statsrådet talade nu om dens.k. sökpersonen för varje hushåll, i regel mannen. Det tycker jag är ett bättre uttryck än det som användes i tidningsdebatten strax efter det att jag hade ställt min fråga. Då talade vederbörande män om ”huvudmannen”. ”Huvudman” är ett begrepp som finns i adelskalendern och i sparbanker. I sparbanker finns det många s.k. huvudmän — även kvinnor. I varje adelssläkt finns det som bekant på grund av gamla fördomar bara en. Men giftermålsbalken, kommunalskattelagen och arvsoch gåvoskattelagen t.ex. känner inte begreppet. Det gör inte ens lagen om statlig förmögenhetsskatt, som fortfarande sambeskattar äkta makar. Det är, som statsrådet sade, på det sättet att enligt vår lagstiftning är äktenskapet en form av frivillig samlevnad mellan självständiga individer. Därmed kan inte den ene maken vara ”huvudman” för den andre. Makarna är i ordets bästa mening jämlika. Då borde statliga myndigheter och organ också behandla dem så. Men chefen för allemanssparandet och DAFA har trots vissa försök i motsatt riktning levt kvar i gamla tider, då kvinnor var omyndiga och inte fick fatta beslut om egna pengar. Herrarna tyckte — det var väl herrar, förstår jag — alldeles riktigt att både man och hustru skulle spara, men de offrade inte så mycket som en enda liten personlig initialbokstav på hustrun. Hon är ”fru” rätt och slätt, och man frågar sig om det finns något anonymare i världen än ”frun”. En sådan reklam är dålig reklam. Jag har inget bankkonto under namnet fru N. H. Ahrland men däremot ett eller två i mitt namn, som är K. M. Ahrland. Jag har många gånger tidigare hänvisat till min privata lista över de tio vanligaste invändningarna mot jämställdhet. Jag skall räkna upp några. 1) Visst skall vi ha jämställdhet, men nu är det så brått, så vi har inte tid. 2) Visst är vi för jämställdhet, men vi måste nog utreda den här frågan bättre först. 3) Visst skall vi ha jämställdhet, men henne kan vi inte ta för hon är för ung, vilket alternativ kan bytas ut mot 4) Hon är för gammal! Invändning nr 5 är den som användes här: Vi har inte råd just nu. Det skulle kosta litet mera att ge halva befolkningen ett eget namn på kuverten, och då tar man enligt uppgift ”huvudmannen” i stället. De statliga datorerna och deras matare tycks tveklöst anse att det är mannen — 1984, 63 år efter det att vi blev myndiga, statsrådet Gradin och jag och våra försystrar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Den positiva slutmeningen stämmer dock inte överens med svaret i övrigt. Även om frågan gäller en enskild person hindrar detta icke på något sätt att invandrarministern tar ställning i den principiella frågan. Jag tycker nämligen att så inte har skett. Sedan jag framställde min fråga den 4 april — alltså för ganska lång tid sedan —har propositionen om invandringsoch flyktingpolitiken lagts på riksdagens bord. Jag trodde således att invandrarministern i alla fall något skulle beröra detta med att ss.k. arbetstillstånd för tidsbegränsat anställda har liberaliserats åtminstone vad gäller förlängda tillstånd. Jag tycker att propositionen i övrigt andas en positivare inställning till artistuppträdanden än vad som framgår av ministerns svar. Det sätt på vilket bedömningarna tillgår i dag lämnar allt övrigt att önska. Att människor är ganska upprörda över detta förfaringssätt har jag fått klart för mig av alla de brev och telefonsamtal som jag fått sedan jag framställde min fråga. Det är bara en person som ansett mig vara en folkförförare. Men det får jag väl stå ut med. I arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, är det bara en person som har att göra bedömningar i detta sammanhang — visserligen efter hörande med länsarbetsnämnden och Musikerförbundet. Denna person dömer tydligen enväldigt. Jag vill göra följande kommentarer: För det första gäller det arbetsmarknadssituationen. Finns det någon svensk arbetslös artist som möjligen skulle kunna göra det här jobbet? Jag tycker att situationen är horribel. Hur skall man kunna bedöma en artist i jämförelse med en annan? I det relaterade fallet tycks det ha varit så, att ca 40 arbetstillfällen gått förlorade genom att ett dansband gått miste om arbete vid fyra fem tillfällen. För det andra skall artistens kulturella kvalifikationer bedömas. Vem kan bedöma dessa bättre än publiken? Jag anser att om vederbörande artist är så dålig eller så föga uppskattad att han inte drar publik, får arrangören stå sitt kast. För det tredje skall artistens sociala leverne och beteende bedömas. Vem har myndighet att göra det? I detta fall hade artisten gjort sig skyldig till missbruk vid ett tillfälle. Men skall då detta aldrig förlåtas honom? Saken kan ju också ses ur en annan aspekt. Jag avser då rehabiliteringen. I Finland har artisten som bekant godkänts. I det här fallet gällde det en rocksångare. Det kunde ha varit en Arthur Rubinstein som hade velat förljuva vår tillvaro med pianomusik eller någon berömd teatermänniska. Jag tycker att det är lika illa vem man än behandlar på detta sätt. Hur skulle det vara om vi förbjöd utländsk litteratur eller konst? Vi får inte förfalla till kulturell protektionism. Jag vill sluta med att fråga invandrarministern om ministern är beredd att medverka till ytterligare liberalisering av nuvarande bedömningar.

Herr talman! De regler som i allt väsentligt används i dag är från 1968. Jag har i propositionen tyckt mig utläsa en viss liberalare bedömning. Men ministerns ord och gärningar stämmer tydligen inte riktigt överens med varandra. Jag är ganska upprörd över de uttalanden som har gjorts i detta må så vara enskilda fall. Detta fall visar ändå vilka bedömningar som människor utsätts för. Man säger: Den här artisten är inte så märkvärdig eller unik — det finns andra som kunde ha gjort detta lika bra. Och detta att eventuellt visa sig med ett glas i handen säger man kunde vara en fara för svensk ungdom, och så väger man in det i bedömningarna. Detta att förhärliga våld o. d. skulle också kunna vägas in. Man skulle i princip t.o.m. kunna tänka sig att väga in uppgifter om homosexpropaganda. Jag tycker att det är horribelt att bedöma utländska artister på sådana grunder. Det hjälps inte att det är fråga om ett enskilt fall. Detta har ändå passerat, och artisten har behandlats illa. Jag har inte fått något riktigt svar än beträffande om invandrarministern är beredd att liberalisera förhållandena. Med den proposition som föreligger hoppas jag att så är fallet. Jag skulle också vilja fråga om invandrarministern är beredd att föra över besluten till invandrarverket i stället för AMS, som tydligen helt har diskvalificerat sig för uppgiften.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag anser att ett statsråds uppgift måste vara att föreslå åtgärder och fatta beslut som kan driva utvecklingen framåt. Ett statsråd skall inte ingripa för att ta över när myndigheterna följt gällande riktlinjer. Alla frågor som rör våra bostäder har stort intresse för de flesta svenskar. Frågan om vad bostaden får kosta är en av de viktigaste. Viktig är också frågan om vi kan fortsätta att bygga de bostäder som vi behöver i en framtid. Jag tycker inte att bostadsministern har gjort några större insatser för att ge ett bra svar på den här frågan. Ett verkligt bidrag när det gäller att krångla till bilden av det framtida bostadsbyggandet har statsrådet Gustafsson tvärtom lämnat när han gav klartecken till Väsbyhems aktuella bygge i Carlslundsområdet. Jag tycker att det är anmärkningsvärt när man helt tycks åsidosätta en del grundförutsättningar. 1. Statliga lån skall lämnas endast om ett projekt är rationellt utfört och därigenom kan uppvisa rimliga kostnader. 2. I och med att vi accepterar produktionskostnadsanpassad belåning skall lånemyndigheten verkligen skärpa kostnadsprövningen. Tycker bostadsministern att dessa två krav är uppfyllda när det gäller Stiftelsen Väsbyhems aktuella projekt? Hur tycker bostadsministern att beslutet om Väsbyhem stämmer med förslagen om prisstopp och hyresstopp och med uttalandet om att 4-procentsmålet för inflationen skall hållas? Eftersom bostadsmässan skall visa framtidens byggande och bostäder, vad blir då resultatet i form av våra kostnader vad gäller räntebidrag, bostadsbidrag och kostnadstillägg för pensionärer? Och vart tog den sociala bostadspolitiken vägen? Om vi bortser från det diskutabla i att ett statsråd kör över fattade beslut —i det här fallet länsbostadsnämndens och bostadsstyrelsens — vad blir följden för de boende och för samhällsekonomin? Skall inte kriterierna kostnadsprövning och rationellt utförda projekt gälla även för Stockholmsregionen och för bostadsmässor? Vore det inte rimligare att man ägnade sig åt att till bostadsmässan försöka få fram förebilder för den framtida bostadsproduktionen? Statsrådet säger i sitt svar att han hoppas att jag genom svaret fått den information jag saknade. Nej, det har jag inte.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

Herr talman! Men, statsrådet Gustafsson, finns det ingen kravspecifikation när det gäller sådant som man bygger för bostadsmässor — exempelvis krav beträffande kostnader och krav på långsiktigt godtagbara hyror? Det är ju vad det gäller i detta fall — att det hela skall ses ur bostadssocial synvinkel. Det är intressant att bostadsdepartementet har skickat pressmeddelande om en utredning beträffande byggkostnader i Stockholmsområdet samtidigt som det kom ett annat pressmeddelande om att man gett tillstånd för detta bygge, som i alla fall ligger på en överkostnad av 18,2 96, alltså en ganska stor överkostnad. Har man gett upp alla tankar på att genom mässan få fram godtagbara projekt och tänker utreda i efterhand, efter att man har gett tillstånd till detta bygge?

Herr talman! John Andersson har frågat utbildningsministern om vilka åtgärder hon avser vidta i anledning av dens.k. information från näringslivet som lärare och skola får. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Låt mig först erinra om att det av läroplanen för grundskolan följer att skolans urval och behandling av stoff i alla ämnen skall präglas av saklighet och allsidighet. I samhället finns ett rikligt informationsutbud genom böcker, tidskrifter, broschyrer, tidningar och etermedier. Av läroplanen framgår att detta utbud, kritiskt utnyttjat, kan utgöra kunskapskällor i skolarbetet och att det bör användas, då man söker en bild av hur olika grupper och intressen försöker påverka oss i skilda riktningar. Det är viktigt att skolan på detta sätt ger eleverna förutsättningar att kritiskt värdera de varor de erbjuds och de budskap de utsätts för. Jag har fullt förtroende för att lärare och elever kan hantera såväl information från näringslivet som information från samhället i övrigt inom de ramar som läroplanen ger. Det finns enligt min mening inte någon anledning till särskilda åtgärder från regeringens sida när det gäller information från näringslivet till lärare och skolor.

Herr talman! Jag vill till att börja med tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är en mycket glättig och påkostad skrift, som heter Jorden, växterna och maten. Det är en skrift från Supra, men det är mycket svårt att se det, eftersom det är skrivet med mycket små bokstäver på baksidan av broschyren. Man skall ha mycket god syn för att se vem som ligger bakom broschyren. Till denna skrift finns ett följebrev, där Supra säger: Som ledande tillverkare av handelsgödsel måste Supra ta på sig ett informationsansvar avseende jordbruksfrågor. Man känner således ett mycket stort ansvar och vill därför ge ut den här skriften. Det finns bl.a. en rubrik i skriften, där frågan ställs: Är handelsgödsel farlig för miljön? Svaret är: Forskningen visar att handelsgödsel spelar en ganska liten roll för miljöproblemen. Det finns inget att läsa i skriften om problemet med kadmium, inte heller om försurningsskador. Det sägs ingenting om alla de problem som allt fler forskare anser att gödslingen i jordbruket har skulden till. Jag ställer mig mycket undrande inför det förhållandet att statsrådet inte anser att det finns någon anledning till särskilda åtgärder när det handlar om sådan här information från näringslivet. Jag tycker nog att det är att ta något för lätt på den här frågeställningen. Jag är medveten om att man måste göra svåra bedömningar i sådana fall. Men nog borde väl ändå Supra, som det handlar om i detta fall, få veta att en sådan skrift icke kan anses fylla kravet på saklighet och allsidighet. Är det alldeles säkert att den här skriften utsätts för den kritiska läsning som statsrådet tycks utgå från?
Herr talman! Får jag bara erinra John Andersson om att en av de bärande tankarna när det gäller förhållandet mellan skolan och samhället är att skolan skall vara öppen mot samhället. Det betyder naturligtvis att olika organ, institutioner och organisationer utanför skolan har möjlighet att på egna villkor informera om sin verksamhet. Vi har förutsatt att skolan har möjlighet att bedöma det material som ställs till dess förfogande. Den här broschyren är ju faktiskt inget läromedel. Skulle man ingripa därför att man tycker att en broschyr som sänds till skolan med information om en företeelse i samhället inte uppfyller tillräckliga krav på saklighet m.m., leder det omvänt naturligtvis till att man måste avskärma skolan från samhället och låta skolan bestämma i vilka former informationen skall ges. Detta har vi i alla andra sammanhang varit överens om att vi inte skall göra. Därför ser jag inte någon anledning att medverka till att man lämnar särskilda direktiv i den här frågan.
Herr talman! Som jag sade i mitt första anförande är jag mycket väl medveten om att det kan vara problem när det gäller att göra dessa bedömningar — det är helt klart. Det är emellertid inte bara jag som har blivit upprörd över den här skriften, utan det är framför allt lärarna som har blivit det. Lärarna undrar om information som är så felaktig som här är fallet verkligen skall få lämnas till skolorna. I denna broschyr försöker man påstå att forskningen har visat att det inte finns några miljöproblem. Det måste ju — jag säger det särskilt med tanke på att vi inom kort skall börja diskutera olika slags miljöavgifter, bl.a. på gödselmedel — vara tvärtemot all den kunskap som vi har vunnit den senaste tiden. Jag vill påstå att man i broschyren helt har förbigått de miljöproblem som orsakas av gödslingen. Jag vill än en gång fråga: Finns det absolut inte någon risk för att den här informationen kan komma fram till eleverna — det finns ju dessutom en mycket populär frågetävling i den här skriften — ,utan att den kommer att kritiskt granskas?
Herr talman! Jag vill gärna upprepa vad jag nyss sade, att skolan inte har anledning att underkasta de informationsbroschyrer och andra handlingar som kommer till skolan någon form av censur. Om skolan skall vara öppen mot samhället måste material m.m. som olika organ, institutioner och organisationer utanför skolan ställer till skolans förfogande också få komma till skolan utan censur. Jag tror faktiskt att det är nödvändigt att vi vidhåller den principen, för annars måste man välja ett system där skolan bestämmer vilken samhällsinformation som skall komma till skolan utifrån. Vi har i alla andra sammanhang varit angelägna om att detta inte skall ske. När det gäller denna speciella fråga som rör information om handelsgödsel, har dessutom det förhållandet att John Andersson har kunnat ta upp detta i en fråga i riksdagen möjliggjort att frågan blir uppmärksammad även av de lärare som eventuellt inte har sett att broschyren kan innehålla kontroversiella budskap.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig vilka befogenheter riksarkivet har att bestämma över kommunerna beträffande deras kommunvapen. Riksarkivet har inga sådana befogenheter. Enligt gällande regler skall den kommun som vill registrera ett kommunvapen hos patentoch registreringsverket foga ett yttrande från riksarkivet till sin ansökan. Riksarkivet skall höra sin heraldiska nämnd innan arkivet avger yttrandet. Även om riksarkivet avstyrker det föreslagna kommunvapnet kan kommunen lämna in förslaget till patentoch registreringsverket. Riksarkivet kan inte tvinga kommunerna till ett visst utförande av vapnen, utan bara råda dem. På uppdrag av kommunerna kan riksarkivet upprätta förslag till kommunala vapen och göra heraldiska utredningar om sådana vapen. Patentoch registreringsverket måste registrera vapen som kommunerna anmäler, även i de fall där riksarkivet har avstyrkt förslaget.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret på frågan. Det är inget tvivel om att riksarkivet har ett gott anseende som vetenskaplig institution, men knappast på det heraldiska området, särskilt inte sedan 1975. För min del har jag flera gånger ställts inför märkliga frågor, som t.ex. när Norsjö kommun i Västerbotten fick ett veteax i sitt vapen. Det finns en rad andra fall, som jag här inte hinner ta upp. Det som gjort att jag aktualiserat denna fråga är broschyrer som jag har framför mig här. Dessa broschyrer kan inte återges i protokollet, men det gäller kort och gott Orust, en kommun som fört en lång brevväxling med riksarkivet om sitt vapen. Man har antagit ett vapen som föreställer tre fiskar — långor — med en bärkrok överst och med lutande sidor. Riksarkivet har emellertid kommit med en enligt min mening mycket klumpig kliché som man i stället velat driva igenom. Man har i sitt förslag tre fiskkrokar av gammal modell, och framför allt har man ändrat kransen. Det är glädjande att statsrådet påstår att riksarkivet inte har befogenhet att bestämma eller ändra. Det är riktigt i sak, när man kommer på det här planet, menii praktiken visar en brevväxling, som jag tycker att kulturministern skall infordra från Orust, att det varit ganska krångligt. Det finns även hos andra kommuner brev som nästan upplevs som ett hot och som går ut på att kommunerna bör göra på ett visst sätt. Jag vet inte om bakgrunden möjligen är att riksdagen i samband med den reform då man inrättade den fristående heraldiska sektionen och en statens heraldiska nämnd beslöt att verksamheten skulle finansieras genom ersättningar. De flesta beställarna är storkommuner som tillkommit. Detta blir ganska dyrt, och jag har själv i en motion föreslagit att man skulle förenkla och förbilliga verksamheten. Det tycks emellertid vara så att man försökt få det hela att gå via riksarkivet, som först skulle godkänna vapnet. Därefter skulle även det gå till patentverket. Jag vill också påpeka att det i detta fall faktiskt också blir ett jävsförhållande när riksarkivet yttrar sig inför patentverkets beslut dels över ett förslag som arkivet självt har framlagt, dels över ett förslag som kommunen införskaffat från annat håll. Riksarkivet yttrar sig alltså både över sitt eget förslag och över det andra förslaget. Det är en ordning som jag känner mig mycket tveksam till. Framför allt hoppas jag att det skall bli möjligt att få en bättre heraldisk sakkunskap, dvs. personer som verkligen kan heraldik. Jag är intresserad av heraldik, liksom jag är intresserad av historia och forskning i allmänhet. Det påstås att riksarkivet nu faktiskt inte riktigt tycks begripa vad det rör sig om. Arkivet har t.ex. klandrat att det var lutande sidor på det vapen jag tidigare nämnde. Det är ju i verkligheten helt betydelselöst.
Herr talman! Börje Nilsson har frågat mig om jag vill medverka till att erforderliga statliga beslut angående vägnätet till Nymölla AB fattas omgående, så att företagets utbyggnad kan komma i gång. Inom ramen för de medel som avsatts till beredskapsarbeten under innevarande budgetår får högst 300 milj.kr. användas till vägbyggen. Enligt uppgift från AMS är dessa pengar nu förbrukade, varför AMS f.n. inte har någon möjlighet att bifalla ansökningen från vägförvaltningen i Kristianstads län om vägbygget i Bromölla. Anledningen till att det finns en övre gräns för vägbyggen är att sådana arbeten oftast ger en begränsad sysselsättning av arbetslösa samtidigt som dagsverkskostnaden är hög.

Herr talman! Min fråga handlar inte om vilket vägbygge som helst, utan den har en mycket stor betydelse för industrisysselsättningen i östra Skåne. Bakgrunden är den att Nymölla AB omgående vill göra en utbyggnad av pappersbruket för en kostnad av 500 milj.kr. Det skulle ge 100 nya arbetstillfällen i ett område med hög arbetslöshet. Förutsättningen är att vägen vid bruket flyttas, vilket länsarbetsnämnden planerat genomföra som ett beredskapsarbete för 3 milj.kr. Medel för vägarbetet finns i nuvarande budget. Problemet är att projektet inte ryms inom AMS vägram. Stelbenta regler när det gäller ett vägbygge för 3 milj.kr. stoppar alltså en investering inom industrin på 500 milj.kr., vilken skulle ge 100 nya arbetstillfällen. Detta är alltså vad som har hänt, och jag menar att sådant inte får ske. En mycket viktig politisk ambition måste i dagens läge vara att öka industriinvesteringarna. Då får samhällets regler inte förhindra detta. Statsrådet svarar med att hänvisa till att pengarna är förbrukade. Jag kommer då in på frågan om beslutsordningen. Det måste vara fel på reglerna när ett vägbygge för 3 milj.kr. stoppar en viktig investering på 500 milj.kr., vilken skulle ge 100 nya arbetstillfällen. Man hänvisar i den här frågan till ramarna. Det kan inte vara riktigt att samhällets ramar styr investeringar av det här slaget. Detta måste fungera flexibelt, så att man tar hänsyn till angelägna projekt. Jag kan inte vara nöjd med det här svaret. Jag är djupt besviken, och jag menar att samhället verkligen måste bjuda till för att i ett läge som detta se till att investeringar av det här slaget kommer till stånd. Det måste vara statsrådets skyldighet att se till att detta verkligen blir av. Det är ju en ambition från vårt parti och från samhället i övrigt att öka industriinvesteringarna. Jag menar att man måste sätta i gång vägarbetet, så att industriinvesteringen också kan komma till stånd.
Herr talman! Jag måste säga att jag är mycket förvånad över Börje Nilssons argumentation. Det är ju inte så, att det förhållandet att vägbygget inte har kommit till stånd har hindrat eller stoppat investeringar. Nymölla AB har faktiskt ännu inte fattat något styrelsebeslut om utbyggnaden. Det väntas inom kort. Det är också så — vilket jag tror att Börje Nilsson mycket väl vet — att länsarbetsnämnden har haft kontakt med företaget och fått beskedet att det inte är på det sättet att den här investeringen stoppas om inte vägbygget kommer i gång under det här budgetåret. Det räcker mycket väl med att det startas efter byggsemestern. Börje Nilsson har dessutom fått ett privat brev där det står att detta projekt beräknas komma med i vägramen under nästa budgetår. Därför förstår jag över huvud taget inte argumentationen.

Herr talman! Jag har följt det här ärendet mycket noga under flera månader och vet att Nymölla AB vill sätta i gång så fort som möjligt. Nu säger statsrådet att investeringen kan rymmas i vägramen för 1984/85. Detta är ju riktigt, vilket också framgår av det personliga brev som jag har fått. Där står också att det under det kommande budgetåret kommer att saknas medel. Just nu ryms inte utbyggnaden inom vägramen, men man har medel. Under det kommande budgetåret ryms projektet inom vägramen, men då saknas medel. Detta är någonting som inte kan accepteras. Vi måste ju se till att investeringar av det här slaget verkligen kommer i gång. Jag tycker det är statsrådets skyldighet att se till att så sker.
Herr talman! Jag tror att det hela beror på missuppfattningar av Börje Nilsson. De upplysningar som jag har fått visar att det inte finns någon anledning till oro. Något beslut från styrelsen om den här investeringen föreligger alltså ännu inte. Länsarbetsnämnden och företaget har gemensamt diskuterat frågan och kommit fram till att det inte är några problem förenade med en byggstart efter byggsemestern. Börje Nilsson sade att det inte finns några medel, men medelstilldelningen här är ju förknippad med riksdagen, och budgetåret har ju ännu inte börjat. Det måste i detta sammanhang röra sig om något missförstånd.

Herr talman! Jag kontrollerade detta ärende i går hos myndigheterna och fick då beskedet att vägbygget kommer att rymmas inom vägramen 1984/85, men att det då saknas medel. Man har ju redan nu börjat att planera för det kommande budgetåret, och såvitt jag kan se saknas pengar. Beslut måste fattas, så att utbyggnaden kan sättas i gång. Nymölla AB väntar faktiskt på besked när det gäller vägbygget.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhindra att resultatet av årets avtalsrörelse leder till en ökad strukturell arbetslöshet. Det är riktigt att det föreligger en risk för att lönekostnadsökningen 1984 blir större än vad som är förenligt med det av regering och riksdag uppställda inflationsmålet. Avvikelsen kan dock inte sägas vara så stor att den i år äventyrar den fortsatta återhämtningen. Den skärpning av den ekonomiska politiken som regeringen nu har vidtagit och föreslår i årets kompletteringsproposition bör kunna medföra att inflationstakten begränsas till närheten av de uppställda målen. Risken för att de träffade avtalen skulle leda till ökad arbetslöshet under 1984 har därmed minskat väsentligt. Vad som emellertid är bekymmersamt är inslagen av förtjänstutvecklingsgarantier, prisklausuler och rätt till omförhandlingar i vissa lägen i de ingångna avtalen. Dessa konstruktioner kan innebära att inflationsbekämpningen för 1985 försvåras, vilket i sin tur kan påverka ekonomins återhämtning och därmed sysselsättningen. Det är därför nödvändigt med ett samarbete mellan samhället och arbetsmarknadens parter för att åstadkomma så låga kostnadsökningar att det går att bibehålla och förstärka den svenska ekonomins konkurrenskraft. Härigenom kan grunden läggas för en långsiktigt hållbar expansion av sysselsättningen. Regeringens hittills vidtagna eller föreslagna åtgärder syftar till att skapa sådana förutsättningar att kostnadsökningarna under 1985 kan begränsas till en sådan nivå att prishöjningarna under loppet av 1985 inte överstiger 3 20. De höga ambitioner som vi har för sysselsättningspolitiken i Sverige förutsätter emellertid gemensamma ansträngningar från alla parter.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret och börjar med att uttrycka min förhoppning, att arbetsmarknadsministern i dag är på humör att debattera även med vanliga riksdagsmän och inte bara med partiledare. Arbetslösheten har fortsatt att växa också i år. Den totala arbetslösheten uppgick i mars till över 8 96 eller mer än 350 000 människor, om man inräknar alla som befinner sig i AMS-sysselsättning. På ett år har arbetslösheten ökat med nära 30 000 personer. Att den öppna arbetslösheten kan begränsas genom stora AMS-insatser betyder inte, som regeringen så gärna skryter med, att våra verkliga arbetsmarknadsproblem blir mindre. Det förhåller sig, herr talman, snarare tvärtom. I mars i år fanns det 26 000 färre riktiga jobb än för ett år sedan. Situationen för den regering som lovade full sysselsättning och vann valet på detta måste betecknas som i det närmaste katastrofal. Exportrekord och hygglig tillväxt förbleknar i ljuset av socialdemokraternas arbetslöshetsrekord. Men det är inte bara arbetslöshetens negativa rekord som förmörkar framtidsutsikterna. Löneökningarna i avtalsrörelsen har också blivit rekordhöga och är enligt allas uppfattning inflationsoch arbetslöshetsskapande. Många riskerar att mista sina jobb inom handeln, transportväsendet, restaurangbranschen etc. Och jag frågar Anna-Greta Leijon: Hur många räknar arbetsmarknadsministern med kommer att bli arbetslösa som ett resultat av regeringens fumliga och valhänta handläggning av avtalsrörelsen? Enligt partikollegan och ekonomiprofessorn Bo Södersten är det i stort sett 50 000 enskilda människor som mister sina jobb. Har han rätt eller fel? Och om han har rätt, vilket vi har anledning att tro, vad kommer då att hända med dessa nya arbetslösa människor? Blir det AMS-jobb, öppen arbetslöshet, ungdomslag, skyddad sysselsättning i Samhällsföretag eller vad blir det för någonting? Inom vilken sektor av arbetsmarknaden kan de här människorna räkna med att nya jobb växer fram, och hur snabbt? Slutgiltigt måste arbetsmarknadsministern förklara för riksdagen och naturligtvis också för väljarna på vilket sätt regeringens handläggning av avtalsrörelsen, samt de 50 000 ytterligare arbetslösa som riskerar att bli resultatet, kommer att bidra till socialdemokraternas möjligheter att uppfylla löftet om full sysselsättning. Allra sist, herr talman, vill jag notera att arbetsmarknadsministerns svar innehåller en formulering som utan tvivel kan tolkas så, att regeringen är beredd att tillgripa tvångsåtgärder när det gäller parternas möjligheter att fritt förhandla i framtiden. Arbetsmarknadsministern säger: ”Det är därför nödvändigt med ett samarbete mellan samhället och arbetsmarknadens parter för att åstadkomma så låga kostnadsökningar — — —.”

Herr talman! Jag tycker det är synd att Bengt Wittbom, som ju ändå så länge har sysslat med arbetsmarknadspolitik, använder statistik på ett sätt som också han vet är felaktigt. Han säger att vi har en total arbetslöshet på 8 Yidet här landet. Det är fel. Vi har inte den arbetslösheten. För att få fram en sådan siffra räknar Bengt Wittbom som arbetslösa exempelvis också de personer som är anställda med lönebidrag — i vanliga svenska företag på den öppna arbetsmarknaden med vanliga löner, med samma anställningstrygghet som andra anställda. De är inte arbetslösa. Arbetslösa är inte heller de som arbetar med vägbyggen — som Börje Nilsson och jag diskuterade alldeles nyss — bara därför att vägbygget är bekostat med beredskapsmedel och inte över vägverkets ordinarie budget. Det är synd, tycker jag, med hänsyn till debatten att Bengt Wittbom använder statistik som han vet är felaktig. Får jag också säga att den statistik och de beräkningar som Bo Södersten har gjort och som jag har läst om i artiklar i tidningarna betraktar jag som knappast värda att diskutera. Bo Södersten har själv använt ordet ”grov uppskattning”. Jag skulle vilja säga att det är en grovt felaktig uppskattning som han har gjort sig skyldig till. Tövrigt när det gäller frågan om samarbete mellan riksdag och regering och arbetsmarknadens parter skall man faktiskt läsa vad som står i svaret. Vi tror på den svenska modellen, som innebär att vi tillsammans — arbetsmarknadens parter, regeringen och olika samhällsintressenter — kan diskutera frågor och lösa dem. Det skall vi göra i fortsättningen också.

Herr talman! Vem är arbetslös, och vem är inte arbetslös? Det är en utomordentligt viktig fråga för de politiker som har att försöka ingjuta litet förtroende och förhoppningar hos människorna i det här landet när det gäller våra ansträngningar att skapa förutsättningar för riktiga jobb. Jag antar att Anna-Greta Leijon håller med mig om att ambitionen är att vi skall försöka ordna riktiga jobb åt människorna. Då är det riktigt att tala om människor som står utanför riktiga jobb som arbetslösa. Svenska folket har tyvärr under många år fått uppleva att fler och fler ställs utanför riktiga jobb och i stället ingår i konstlade åtgärder. Detta måste vi erkänna, för först då inser vi storleken av problemet. Herr talman! Anna-Greta Leijon svarar inte på särskilt många av frågorna. Låt mig ta upp Bo Söderstens yttrande. Det är inte bara Bo Södersten som säger att avtalen är arbetslöshetsdrivande. Det tycker de flesta ekonomer också. Det går inte att avfärda Bo Söderstens uttalande genom att säga att det inte är värt att lyssna på honom. Det är en risk som arbetsmarknadsministern tydligen är mycket bekymrad över. Annars skulle inte formuleringen om ett samarbete mellan parterna och statsmakterna finnas med i svaret. Om arbetsmarknadsministern inte är beredd att tala om att det, som det sägs i vissa tidningar, ligger ett färdigskrivet förslag om tvångslag i skrivbordslådorna på finansdepartementet, kom då upp i talarstolen och säg: Det blir under inga omständigheter fråga om någon tvångslagstiftning. Det blir inga onaturliga och enligt svensk tradition ovanliga ingrepp i avtalsrörelsen. Till slut: Handels och Transports företrädare på både arbetsgivaroch arbetstagarsidan har öppet talat om att ”vi måste lägga ner, vi måste avskeda folk”. Facket säger: Våra människor ställs ut i arbetslöshet. Sådan är verkligheten. Det är den verkligheten som vi måste försöka tackla.
Herr talman! När Bengt Wittbom säger att det är riktiga jobb som vi skall ha, då vill jag instämma i det. Men frågan är: Vad är riktiga jobb? Bengt Wittbom stämplar som arbetslösa människor med arbetshandikapp som tyvärr har det svårt på arbetsmarknaden och som de vanliga arbetsgivarna tyvärr inte ställer upp för och vill anställa. Men samhället har gått in och med hjälp av lönebidrag underlättat en anställning och därmed gjort det möjligt för dessa människor med arbetshandikapp att få ett precis vanligt riktigt jobb med precis vanliga riktiga löner och med precis samma anställningstrygghet som andra arbetstagare har. Då säger Bengt Wittbom ändå att dessa människor skall ha stämpeln ”arbetslös” på sig. Det är ett orimligt sätt att tolka och hantera vår arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsstatistiken.

Herr talman! Vi är alldeles överens om att människor som lider av olika sorters handikapp skall skyddas och att de skall ha statsmakternas hjälp för att få jobb. Det är av det skälet som vi t.ex. har varit utomordentligt försiktiga när det gäller anslagen. Det är klart att arbetsmarknadsministern gärna vill få det att se ut som om det är dessa människor som skall skickas ut i arbetslöshet, stämplas, etc. Men det handlar ju inte alls om det, utan det handlar om en växande mängd människor som går runt i arbetslöshetsapparaten och vilkas chanser att få riktiga jobb minskar. En expanderande marknadsekonomi, där man skapar kommersiellt bärkraftiga jobb, kan producera riktiga jobb. Går den tillräckligt bra, Anna-Greta Leijon, kan den också producera bättre förutsättningar för de handikappade att få jobb ute på den reguljära arbetsmarknaden. Det är vi beredda att satsa pengar på, så försök inte påskina någonting annat från talarstolen!
Herr talman! Visst är vi angelägna om att det skall gå bra på den vanliga arbetsmarknaden. Vi kan ju nu också glädja oss åt att antalet nyanmälda lediga platser till arbetsförmedlingarna ständigt ökar. Det är ett klart tecken på att arbetsmarknaden håller på att bli bättre. Sedan säger Bengt Wittbom — för han vill inte längre prata om sitt sätt att tidigare räkna in de arbetshandikappade i arbetslöshetsstatistiken — att det handlar om de människor som går runt i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av de människor som är föremål för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder är det 6 96 som har varit med om fler än en åtgärd, och det är i första hand just människor med arbetshandikapp. Den där ”rundgången” finns inte. Arbetsmarknadspolitiken fungerar fortfarande, tack och lov, kan vi säga, som en bra ny start för väldigt många människor här i landet. Vi skall vara rädda om den goda arbetsmarknadspolitik vi har. ganisationernas inflytande över enmansoch småföretags verksamhet

Herr talman! Faktum är att vi har 26 000 färre riktiga jobbi dag än för ett år sedan, så det skall till en sjusärdeles ökning av industrisysselsättningen för att kompensera detta. Samtidigt är det de facto så — det säger ju både Handels och Transports folk — att avtalen kommer att skapa ny arbetslöshet. Företag kommer att tvingas slå igen. Facket säger: Vi kommer att tvingas se våra medlemmar skickas ut i arbetslöshet. Mot den bakgrunden är det nog så att Bo Söderstens uttalande — oavsett den siffra han nämnde — motsvarar en påtaglig verklighet för många människor. Det är för dem vi måste driva politiken, så att de återigen kan få riktiga jobb. Arbetsmarknadspolitiken är effektiv, säger Anna-Greta Leijon. Läs Svenska Dagbladet i dag om hur illa avpassade beredskapsarbetena egentligen är för att ge riktiga jobb! Läs riksrevisionsverkets små vita rapporter, som finns i mängd, som talar om raka motsatsen: att arbetsmarknadspolitiken inte är särskilt bra och inte särskilt effektiv!

Herr talman! Erik Hovhammar har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhindra ett fortsatt missbruk av reglerna om facklig vetorätt i medbestämmandelagen. Bakgrunden är bl.a. att NO i en skrivelse till regeringen har uttalat betänkligheter mot El-ettans vägran att godkänna enmansföretag utan kollektivavtal som underentreprenörer. Bengt Wittbom har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att fackliga organisationer vid sidan av MBL:s vetorättsregler skapar faktiska vetosituationer som utestänger framför allt enmansföretag från fortsatt verksamhet. NO:s skrivelse inkom till regeringen strax före påsk och bereds f. n. inom arbetsmarknadsdepartementet. Låt mig emellertid ge några allmänna synpunkter på frågan om missbruk av den fackliga vetorätten. Enligt min mening bör man skilja mellan vad som är en intresseståndpunkt i en facklig förhandling och vad som är rättsliga maktmedel. När en facklig avdelning förhandlar med en arbetsgivare om anlitande av underentreprenörer, driver den en intresseståndpunkt. Däremot har avdelningen enligt lagen inga rättsliga maktmedel att tillgripa för det fall parterna blir oense. Den fackliga vetorätten kan nämligen bara utövas på förbundsnivå. Anser arbetsgivaren att en viss underentreprenör bör anlitas, trots att avdelningen har motsatt sig detta, står det arbetsgivaren fritt att fatta ett sådant beslut. Mot den bakgrunden är det inte korrekt att påstå att El-ettan missbrukar vetorättsreglerna i medbestämmandelagen. Jag vill påpeka att sedan med bestämmandelagens tillkomst 1977 har Elektrikerförbundet endast vid två — Nr 138 tillfällen utnyttjat vetorätten. Inte vid något av dessa tillfällen har det framskymtat att några ovidkommande syften skulle ha styrt de fackliga Lee övervägandena. Det nu sagda betyder inte att jag inte betraktar det som ett problem om ; seriösa enmansföretag har svårt att få tillträde till marknaden. 3 anser att OM de fackliga = El-ettans agerande i skilda sammanhang — i vart fall tidigare — har gett BOTESEugErnas 2 berättigad anledning till anmärkningar från den synpunkten. Jag har flygarice över anledning att tro att man delar denna uppfattning inom Elektrikerförbundet. EGR och små I övrigt anser jag att det inte är riktigt att, som Bengt Wittbom gör, fälla Å Re verksam svepande omdömen om missbruk av vetorättsreglerna. De gånger den här frågan har blivit föremål för utredning efter tillkomsten av MBL har det inte visats belägg för något missbruk. Jag vill betona att något stöd inte kan hämtas i den arbetsrättsliga lagstiftningen för att utestänga seriösa enmansföretag från marknaden.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag tycker inte det är tillräckligt att, som statsrådet nu gör, konstatera att den fackliga vetorätten bara kan utövas på förbundsnivå. Bakgrunden till min fråga är synnerligen allvarlig. Det gäller ytterst möjligheten för enskilda individer att här i landet driva rörelse som enmansföretag. Vid en debatt här i kammaren som jag hade med arbetsmarknadsministern den 7 november i fjol angående just vissa fackliga organisationers agerande gentemot enmansföretag med hjälp av medbestämmandelagens vetoregler vid entreprenad hävdade jag att dessa regler missbrukas. Med hjälp av lagen utestängs enmansföretag från att vid upphandling konkurrera på likvärdiga villkor.

Jag försökte vid det tillfället förklara för statsrådet att det inte finns något direkt lagligt skydd i medbestämmandelagens vetoregler, 38 och 39 §§, mot ett fackligt missbruk som utestänger enmansföretag från att konkurrera om upphandling på likvärdiga villkor. Genom MBL:s konstruktion åläggs det upphandlande företaget eller myndigheten att ta strid med den fackliga organisationen för att få utnyttja enmansföretag i exempelvis elektrikerbranschen. Enmansföretaget har ingen laglig möjlighet att påverka sin egen situation. Om arbetsmarknadsministern inte ville eller inte vågade förstå 153 ganisationernas inflytande över enmansoch småföretags verksamhet denna situation vill jag inte uttala mig om. Nu har ett av regeringen utsett organ med uppgift att tillse att den fria konkurrensen upprätthålls, NO, kommit till samma slutsats som många andra opartiska bedömare när det gäller enmansföretagens svåra belägenhet. Enligt statsrådet bereds f.n. NO:s skrivelse i arbetsmarknadsdepartementet — det beskedet fick jag nyss. Det fackliga missbruk av MBL som jag här redogjort för kan inte lösas av arbetsmarknadens parter, utan det krävs en lagändring — precis som NO har påpekat. Vi är f. ö. många, herr talman, som tidigare har sagt detta till regeringen, men utan resultat.

Herr talman! Grunden för den fråga jag har ställt till arbetsmarknadsministern och som jag får tacka för svaret på är samma skrivelse från NO som har refererats här tidigare i debatten. Jag instämmer naturligtvis i Erik Hovhammars fråga till arbetsmarknadsministern vad gäller möjligheterna att få en lagändring till stånd som löser dessa problem. Jag vill göra några kommentarer till arbetsmarknadsministerns svar. Arbetsmarknadsministern anser att man skall skilja på vad som är en intresseståndpunkt i en facklig förhandling och vad som är rättsliga maktmedel. Det är tydligtvis på det sättet att gränsdragningen i lagstiftningen inte är till fyllest. Framför allt El-ettan men även andra fack har nämligen hittat ett sätt att driva enmansföretag ut från marknaden utan att försöka tillämpa vetorättsreglerna enligt MBL, som man numera har klart för sig inte är möjlig att använda i detta syfte. Det kan inte vara en acceptabel situation i ett land med en ekonomi som kräver expansion i näringslivet. Och skall det bli någon långsiktig expansion i näringslivet räcker det inte med Volvo, SKF och de andra, utan det måste tillkomma litet nya företag också. Det borde därför, herr talman, ligga i allas vårt intresse att klara ut denna situation. NO:s skrivelse är glasklar. Han rekommenderar lagändringar för att klara ut detta problem. Han menar att El-ettans agerande strider mot förarbetena till medbestämmandelagstiftningen. Han menar att det krävs lagändringar. Frågan är: Instämmer arbetsmarknadsministern i det? Arbetsmarknadsministern säger att hon tror att Elektrikerförbundet är medvetet om detta, och svaret andas en allmän förhoppning om att det inte skall bli så här i framtiden. Men det kommer det att bli, därför att NO konstaterar i sin skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet att El-ettan säger att man kommer att köra så här tills det genomförs en lagändring som hindrar dem. Det är klara besked. Vi vet alltså att denna typ av förföljelse av enmansföretag kommer att fortsätta till dess att riksdagen stiftar lag för att se till att skydda i andra fall vedertagna rättstrygghetsprinciper för enmansföretagare. Det räcker tyvärr inte med att arbetsmarknadsministern står i riksdagen och säger att detta inte är en riktig handläggning, för El-ettan struntar i det också. Det är då bara lagstiftning som kvarstår för arbetsmarknadsministern och för riksdagen för att klara ut detta. Vi väntar med spänning på arbetsmarknadsministerns andra svar. Blir det lagstiftning eller inte?

Herr talman! Det är inte första gången vi diskuterar dessa frågor här i kammaren, och jag har tidigare haft anledning att erinra om varför vi över huvud taget har dessa regler om att ge de fackliga förbunden möjlighet att säga nej till en underentreprenör. Det beror tyvärr på att det på marknaden finns företagare som inte är seriösa, företagare som inte betalar in vare sig skatter eller arbetsgivaravgifter, företagare som inte följer den lagstiftning som vi har beslutat i denna kammare.

Den bakgrunden gäller tyvärr i dagilika stor utsträckning som den gjorde när MBL kom till och när reglerna infördes 1977. Därför behövs de här lagarna fortfarande. Det är faktiskt så att man måste göra skillnad mellan rättsliga maktmedel — som vi i riksdagen har gett de fackliga organisationerna — och den vanliga motsatsställning som finns mellan arbetsmarknadens parter. Vi har i det här landet tillåtit stridsåtgärder av olika slag för arbetsmarknadens parter. Beträffande synpunkter på NO:s skrivelse har jag sagt att vi bereder ärendet i departementet. Vi återkommer till NO när vi är färdiga med det. Jag tycker att det finns stor anledning att påpeka att Elektrikerförbundet vid två tillfällen och Målarförbundet vid icke något tillfälle har utnyttjat vetorättsreglerna.

Herr talman! Statsrådet har i en tidigare debatt här i riksdagen konstaterat att det generellt inte finns någon rätt för fackliga organ att med stöd i MBL utestänga enmansföretag. Vid det tillfället slog hon också fast att enmansföretagarna kan vara seriösa även om de inte tecknar kollektivavtal. Jag vill gärna återkomma till det uttalandet, som gjordes i december 1983. Jag tycker inte att svaret var särskilt uppmuntrande för enmansföretagen. Faktum kvarstår i alla fall: Enmansföretagaren har inget skydd vid ett fackligt missbruk av MBL:s vetoregler. Det är endast om den upphandlande arbetsgivaren går till en central förhandling med arbetstagarorganisationen samt därefter, om vederbörande inte godkänns, går vidare till arbetsdomstolen, som enmansföretagaren har en rimlig chans. Men som NO mycket riktigt påpekar i sin skrivelse vill oftast det upphandlande företaget inte riskera en dyrbar process samt försämrade relationer med facket. Det är därför för mig oförståeligt att regeringen kan acceptera förhållanden som i andra sammanhang — och om de utövas av andra organisationer än fackliga — ganisationernas inflytande över enmansoch småföretags verksamhet skulle betraktas som nästan utpressningslika. Aktionerna mot enmansföretageni syfte att hindra dessa att utöva yrken får i praktiken samma verkan som ett näringsförbud. Men skillnaden är att facket blir domstol. Jag tycker att man kan ställa följande fråga: Skall rätten att driva näring i Sverige vara beroende av om man följer lagen eller skall det vara ideella organisationer — i det här fallet fackliga sådana — som skall avgöra vilka företag som skall finnas och vilka som skall förbjudas? Den frågan ställer många av landets småföretagare i dag.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som arbetsmarknadsministern säger, att Målarförbundet och Elektrikerförbundet inte har agerat särskilt anmärkningsvärt när det gäller vetorättsreglerna. Men faktum kvarstår: Enmansföretagare utestängs från arbeten därför att de inte har kollektivavtal. När de vill teckna kollektivavtal får de inte göra det. På så sätt är de utestängda, och det uppstår en faktisk vetosituation. Det är den situationen som vi skall försöka hantera. Oavsett vad Målarförbundet och Elektrikerförbundet tycks ha för uppfattning säger El-ettan och Målar-ettan att de kör vidare tills det blir lagändring. Vi struntar i riksdagen och vi struntar i arbetsmarknadsministern, NO och alla auktoriteter på området, säger de. De säger alltså att de fortsätter som tidigare tills riksdagen ändrar lagen. Jag tycker att detta är ett så klart uttalande, att vi borde ta fasta på det. Arbetsmarknadsministern borde ta fasta på det, eftersom det finns risk för att detta kan vara ett hot mot seriösa enmansföretagare. Det vill väl varken arbetsmarknadsministern eller någon annan här i kammaren, antar jag, att det skall vara. Får man inte sin vilja igenom hos Målar-ettan t.ex., när man vill fösa ut enmansföretagarna och man inte kan tillämpa vetoregler och annat, då blir det blockad. Man hotar att stoppa ett hotellbygge bara några kvarter härifrån för att få bort en liten strukturmålare. Det är alldeles uppenbart att detta är missbruk, Anna-Greta Leijon. Det är möjligt att vi, förutom de skattegeneralklausuler som riksdagen har lyckats åstadkomma, borde skaffa oss en generalklausul mot fackligt maktmissbruk gentemot enskilda människor. Det börjar nästan verka som om det är nödvändigt.
Herr talman! Får jag bara kort säga, apropå det konkreta exempel som Bengt Wittbom nu var inne på, att det handlar om stridsåtgärder i form av en blockad vid ett hotellbygge. Den hade ingenting med vetorättsreglerna att göra. Den av Bengt Wittbom så förtalade avdelningen och vederbörande målare är nu helt överens. Det går alltså att lösa sådana här frågor, bara man visar en vilja från ömse håll. Det här fallet är alltså nu helt ur världen. Målar-ettan och målaren i fråga är överens om hur man skall hantera dessa problem i framtiden.

Herr talman! I sitt svar säger statsrådet i dag: ”Det nu sagda betyder inte att jag inte betraktar det som ett problem om seriösa enmansföretag har svårt att få tillträde till marknaden. Jag anser att El-ettans agerande i skilda sammanhang — i vart fall tidigare — har gett berättigad anledning till anmärkningar från den synpunkten.” Jag vill direkt anknyta till vad NO säger i det brev som jag tidigare har citerat: ”MBL-förfarandet bör inte få användas för att försvåra verksamheten för företag, om inte det finns fog för veto. Om så sker systematiskt, såsom tycks vara fallet vad gäller Elettan, eller annars i större omfattning synes en lagändring behöva övervägas.” Min sista fråga till fru Leijon blir därför: Delar statsrådet den uppfattning som NO här har uttryckt och som i svaret i dag delvis har konfirmerats av statsrådet?

Herr talman! Ja, Anna-Greta Leijon, de har kommit överens. Men på vems villkor har de kommit överens? Och på vems villkor har man klarat förlikningar i andra sådana här fall? Det är naturligtvis den svage som får vika för den starke. Riksdagens uppgift är att skydda de svaga i samhället och upprätthålla rättstrygghetsprinciper som gör det möjligt t.o.m. för enmansföretagare att driva verksamhet. Jag har här i min hand en kopia på näringsfrihetsombudsmannens skrivelse till departementet. Bortsett från arbetsmarknadsministerns vilja att visa intresse för de här problemen men en samtidig ovilja att göra någonting för att klara ut dem, kan man bara konstatera att när departementet skall ge sitt svar till näringsfrihetsombudsmannen, går det inte att göra det på så lösa boliner som i det skriftliga svaret i dag och som vi hört exempel på i debatten. Då måste arbetsmarknadsministern ta ställning till en auktoritets tolkning av vilka möjligheter som den nuvarande lagstiftningen ger för facket att missbruka sin makt gentemot egenföretagare.

Herr talman! Nic Grönvall har frågat mig om anledningen till min positiva syn på Svenska Petroleum AB:s förvärv av Svenska Fina AB och hur Svenska Petroleum AB:s köp av aktier i Svenska Fina AB kan vara ett steg i riktning mot ett ökat samarbete mellan Svenska Petroleum och det svenska oljeföretaget OK. Det ankommer på Svenska Petroleum AB att ansvara för bolagets verksamhet inom ramen för de mål som fastställts av ägaren. Regeringen har i proposition 1983/84:110 om vissa oljefrågor uttalat att det bör stå Svenska Petroleum fritt att på affärsmässiga grunder bedriva sin verksamhet på de delar av marknaden där bolaget bedömer att lönsamhet kan uppnås. Svenska Petroleum har ansett det affärsmässigt motiverat att genomföra köpet av Svenska Fina. I ett uttalande den 28 februari i år har jag framhållit att Svenska Petroleums förvärv av Svenska Fina ger möjlighet till effektivisering av varuförsörjning och distribution samt till ett utökat utnyttjande av den svenska raffinaderikapaciteten. Jag har ingen anledning att ytterligare kommentera denna fråga. Beträffande möjligheterna till samarbete mellan Svenska Petroleum och OK har, enligt vad jag erfarit, OK erbjudits att förvärva en minoritetsandel av Svenska Finas bensinrörelse. Detta kan ses som ett första steg i arbetet med att utvidga samarbetet mellan SP och OK. Jag vill också erinra om att förhandlingar nu pågår om ett närmare samarbete mellan Svenska Petroleum och OK under ledning av den särskilda förhandlare som utsetts av regeringen. Resultatet av detta arbete avses redovisas senast den 1 juli i år.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är intressant att notera att energiministern helt förbigår det faktum att jag frågat om tre saker. Den första frågan löd: Vilket var skälet till att jag inte fick svar förra gången jag frågade om samma sak? Då uppgav energiministern att skälet var att det inom kort skulle komma en proposition som skulle beröra det som jag hade frågat om. Det oaktat anlade energiministern vid en presskonferens fem dagar efter avlämnandet av svaret här i riksdagen synpunkter på det aktuella förvärvet. Detta skedde alltså innan propositionen lagts fram. Det är som sagt intressant att notera att energiministern nu vill förbigå det faktum att hon förra gången avstod från att svara på min fråga — vilket hon faktiskt gör även i dag. Anledningen måste väl vara att energiministern är angelägen om att få till stånd ett fullbordat faktum innan en diskussion kommer i gång här i riksdagen. Energiministern skulle alltså inte vilja diskutera något som man ännu inte beslutat om. Enligt uppgifter från SPK slöts nämligen avtalet mellan SP och Svenska Fina den 1 mars, alltså dagen efter presskonferensen. Den frågan är emellertid mera av formell natur. Mera väsentligt är att energiministern ännu en gång avböjer att diskutera den här frågan, med hänvisning till att det åligger SP:s ledning att göra den affärsmässiga bedömningen. Jag måste dock konstatera att energiministern i pressmeddelandet från den 28 februari uttalade sig i sakfrågan. SP:s verksamhet bedrivs — det kan inte hjälpas; så är det — med statens pengar. Energiministern ser ju till att dessa pengar anvisas. Det är därför angeläget att energiministern svarar i sakfrågan. Vad är det som gör att man, om man slår ihop två mycket dåliga bolag, som har mycket stora förluster, genom denna sammanslagning får ett bra bolag? Energiministern är skyldig mig ett svar på den frågan, liksom hon är skyldig mig ett svar på frågan varför detta skulle kunna påverka förhållandet mellan SP och OK. Energiministern vet lika väl som jag att företagsledningarna för SP och OK i höstas lämnade en redovisning, där man meddelade energiministerns departement att man inte kunde finna någon väg att nå fram till ett samgående. Det måste också vara energiministern mycket väl bekant att OK över huvud taget inte har något intresse av att äga — som det sägs i pressmeddelandet — 5—-10 96 av Svenska Finas bensinrörelse — en bensinrörelse som förra året medförde en förlust för Svenska Fina med nästan 100 milj.kr. Jag har varit tvungen att upprepa mina frågor till energiministern, och jag hemställer verkligen om ett svar i sakfrågan. Jag vill inte ännu en gång bli bortviftad som en störande fluga.

Herr talman! Jag tror att Nic Grönvall har läst mitt svar på ett onödigt negativt sätt. Jag har svarat på alla tre frågorna, och jag har också — tvärtemot vad som påstås i Nic Grönvalls fråga — i propositionen tagit upp frågan om Svenska Petroleums rätt att bedriva distribution av bensin och drivoljor. Nic Grönvall påstår att jag inte skulle ha kommenterat den frågan. Men den är behandlad på s. 53 i propositionen, och svaret på frågan i detta sammanhang anges där med precis samma ord som återfinns i mitt frågesvar, nämligen att ”det bör stå Svenska Petroleum fritt att på affärsmässiga grunder bedriva sin verksamhet på de delar av marknaden där bolaget bedömer att lönsamhet kan uppnås”.

Därför har jag inte anledning och möjlighet att kommentera frågan ytterligare. Det som jag uttalade vid ett tidigare tillfälle var enbart att jag påvisade det som står i mitt frågesvar, att köpet ger möjlighet till ökat utnyttjande av den svenska raffinaderikapaciteten och till en effektivisering av varuförsörjning och distribution. Till slut vill jag betona att de diskussioner som har förevarit mellan OK och SP, både före det att propositionen lämnades och medlaren tillsattes och efter detta, är helt annorlunda och mycket mer konstruktiva än Nic Grönvalls beskrivning av dem.
Herr talman! Detta svar måste jag uppfatta som en obstruktion mot den frågerätt som jag har. Än en gång säger alltså energiministern att energiministern inte har anledning eller, som hon säger, möjlighet att vidare kommentera frågan om SP:s förvärv av aktierna i Svenska Fina. Men energiministern har ju uttalat sig i sak i ett pressmeddelande. Och vad jag begär är att energiministern uttalar sig närmare om på vilka grunder energiministern har kommit till den slutsats som framgår av detta pressmeddelande. Jag har intresse av detta eftersom energiministern denna gång har föreslagit — det skall vi diskutera senare, som jag hoppas i energiministerns närvaro — 214 milj.kr. till SP. Och det uppstår snart nya behov av medel till SP, eftersom Svenska Finas rörelse över huvud taget inte kan bedrivas i fortsättningen om den inte blir föremål för ytterligare investeringar. Jag uppfattar detta som ett frångående av energiministerns skyldighet att diskutera frågan om den materiella ståndpunkt som energiministern redovisar i sitt pressmeddelande. Beträffande OK och SP vet både energiministern och jag att OK saknar intresse av att förvärva SP. Vi vet bägge två att om det skall bli någonting av detta, då måste staten frånträda sina intressen helt och fullt. Och då måste jag ha rätt att ställa frågan hur 5 26 av Svenska Finas förlustbringande bensindistribution skall kunna öppna vägarna till ett ökat samarbete mellan SP och OK. Det är ju ett uttalande som saknar varje rimlighet, energiministern.
Herr talman! Det uttalande som jag tidigare har gjort om SP:s förvärv är detsamma som jag upprepar i mitt svar. Om jag inte är alldeles felunderrättad har näringsutskottet vid en föredragning fått ta del av det materiella underlaget till den affärsmässiga uppgörelsen. Det är samma föredragning som vi för vår del har fått, och näringsutskottet kan alltså i och för sig göra en bedömning av detta. Jag föreställer mig inte att vi kommer till samma slutsats, för man kan om man läser de moderata motionerna se att här finns en alldeles tydligt negativ uppfattning om SP av det skälet att det är ett statligt företag. Det är från era utgångspunkter ideologiskt vällovligt, men vi delar inte er inställning. Jag vill också påpeka att OK ingalunda har avvisat att diskutera delägarskap i Fina. Det ingår i de diskussioner som pågår, och eftersom jag är intresserad av att de skall slutföras konstruktivt vill jag icke kommentera dem här.
Herr talman! Nej, energiministern, vi har inte fått del av underlaget för affären mellan SP och Svenska Fina. Vi känner inte ens till köpeskillingens storlek. Men jag tror att jag på mycket bestämda grunder kan hävda att den är någonstans i storleksordningen 250-300 miljoner. Jag menar att det är ganska uppseendeväckande att ett företag i statlig ägo disponerar skattebetalarnas pengar för att göra dessa bolagsförvärv och att energiministern gör positiva uttalanden om affären, när det måste vara uppenbart för den kompetenta energiminister vi har att detta bolagsförvärv inte leder till en förstärkning av SP:s ställning. Det är beklagligt att vi inte kan diskutera frågan i sak.
Herr talman! Får jag bara påminna Nic Grönvall om en absolut grundläggande princip som läggs fast i oljepropositionen, nämligen att verksamheten skall bedrivas på företagsmässiga villkor. I den principen ligger också att man får ta sitt ansvar till fullo. Det är inte fråga om att på löpande räkning rekvirera pengar från staten i fortsättningen.
Herr talman! Innebär energiministerns senaste inlägg att aktieägaren — om det på ett betryggande sätt kan påvisas på bolagsstämman i Svenska Petroleum den 14 juni att det saknas ekonomiskt godtagbara grunder för detta bolags förvärv — kommer att ifrågasätta ansvarsfrihet för styrelsen i SP?

Herr talman! Kjell A. Mattsson har frågat mig om regeringen — mot bakgrund av de positiva resultaten i Maglarp — avser att satsa på ytterligare vindkraftsutbyggnad. Inom ramen för energiforskningsprogrammet görs stora insatser för utveckling och prövning av vindkraften. Hittills har 280 milj.kr. satsats på vindkraft inom detta program, som genomförs i nära samarbete med svensk industri. Det är glädjande att vindkraftverket i Maglarp ser ut att fungera väl. Sydkraft genomför nu på uppdrag av statens energiverk provning och utvärdering av verket under praktiska driftsförhållanden. På samma sätt genomför statens vattenfallsverk på energiverkets uppdrag provning och utvärdering av vindkraftverket Näsudden på södra Gotland. Detta verk råkade emellertid ut för haveri i slutet av oktober 1983. Efter reparation togs verket åter i drift den 1 maj i år. Utvärderingarna av de båda stora vindkraftverken skall vara genomförda under år 1984 så att de kan ingå i underlaget för senare ställningstaganden om den fortsatta verksamheten på vindkraftsområdet, som regeringen avser att återkomma till under våren 1985. 1981 års energikommitté som avslutar sitt arbete under år 1984 kommer också att redovisa sin bedömning av vindkraftens möjliga bidrag i det svenska energisystemet, inte minst med tanke på kärnkraftsavvecklingen. Arbetet på vindkraftsområdet koncentreras således nu till utvärderingar till grund för en bedömning av hur vi bör bedriva det fortsatta arbetet på vindkraftsområdet. Viktiga frågor som därvid bör belysas är dels vilken roll vindkraften kan spela i det svenska energisystemet, dels svensk industris möjligheter att hävda sig på den internationella marknaden.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret på min fråga. Under den tid som vindkraftverket i Maglarp provkördes fick det utstå mycket kritik — kritik som användes av dem som är starkt negativa till vindkraften för att göra gällande att det inte var en kraftkälla som skulle komma att spela någon roll i svensk energiförsörjning. Som jag nämnt i min fråga är det glädjande att inställningen är en annan, när nu vindkraftverket är i drift. Enligt material som jag fick i mars månad har man konstaterat att verket har gått i 2 506 timmar och producerat 4 162 MWh och att maskinens tillgänglighet har varit så pass bra som 75 96, vilket bedöms som bra för att gälla en prototyp. Det verk som vi har levererat till USA fungerar också bra. Detta betyder att man på svensk sida har lyckats skaffa sig en god teknisk kompetens när det gäller att bygga och utveckla stora vindkraftverk — en kompetens som vi har anledning att försöka ta vara på. Jag tycker för min del att det är energipolitiskt viktigt att vi har möjligheter att gå vidare med vindkraftsutbyggnaden. Det är dessutom industrioch handelspolitiskt viktigt. I ett meddelande från statens energiverk har exempelvis refererats utrikeshandelsminister Hellströms besök i New Delhi, där man har diskuterat svensk medverkan för att hjälpa t.ex. Indien med mätningar och utvärderingar av vindtillgångar. I samma meddelande har också refererats hur verksamheten vid Maglarp har fortskridit.

På det sätter fördröjer vi arbetet och går miste om möjligheter att skaffa viktig kompetens och kanske också om affärer med både svenska beställare och utlandet. Jag tycker att vi har anledning att ta till vara våra möjligheter på detta område.
Herr talman! Jag vill gärna understryka att vindkraftsområdet är ett av de områden där vi måste satsa på att utveckla kompetens som vi behöver för vår långsiktiga elförsörjning och att vår bestämda inriktning är att försöka komma vidare med hänsyn till både vår egen försörjning och — vilket också Kjell Mattsson underströk — den internationella marknaden. Det här är dessutom fråga om något som kan bli en insats av särskilt stor betydelse för u-länderna, som faktiskt ofta har klimatmässiga fördelar på det här området. Jag kanske kan glädja Kjell Mattsson genom att säga att verksamheten långt ifrån står stilla medan utvärderingsarbetet pågår. För det första har vi ständiga kontakter med andra länder i dessa frågor. Jag kommer själv att besöka Indien i juni i år för att fullfölja de diskussioner vi har haft tidigare. Jag har två besök här i Sverige från andra länder i nästa vecka, där de här frågorna kommer att diskuteras. För det andra pågår f.n. diskussioner om viss fortsatt produktion på det här området. De ärendena är just nu föremål för prövning bl.a. inom energiupphandlingsdelegationen och statens energiverk, som väntas fatta beslut på försommaren. Därefter kommer regeringen att få ta ställning till de frågorna. Kjell Mattsson vet som erfaren riksdagsman att jag inte kan föregripa ett sådant beslut, men jag kan försäkra att vi skall göra allt för att inte försena ärendets hantering och att vi är angelägna om att medverka till att upprätta och behålla svensk kompetens på detta område.
Herr talman! Jag ber att få tacka för den komplettering som energiministern gjorde och som ger litet bättre hopp om att vi på olika områden kommer att gå vidare med vindkraftsutbyggnad i Sverige och att vi kan bli en bra partner för andra länder. I tidningen KommunAktuellt nr 5 som kom ut i februari i år refereras de planer som Göteborgs energiverk och Yngeredsfors Kraft AB har intresserat sig för, nämligen att gå vidare och bygga ett förhållandevis stort vindkraftverk. Förutsättningen för att man skall kunna gå fram med den här typen av projekt — åtminstone f.n. — är att man får någon form av statligt stöd. Jag tolkar energiministerns kompletterande svar på sådant sätt att vi är överens om att detta utgör en viktig del i vår energiförsörjning och i vår industripolitik.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder —t.ex. ändring av låneregler — så att injustering av värmesystem för högtemperatur upphör. Frågan föranleds av den verksamhet som enligt frågeställaren bl.a. SABO-företagen bedriver för att injustera värmesystem enligt en särskild metod. Tillämpningen av metoden strider enligt Pär Granstedt mot riksdagens beslut med anledning av proposition 1980 81:133 avser i första hand utformning av uppvärmningssystem i nya byggnader. När det särskilt gäller krav på uppvärmningssystem konstateras i propositionen att fördelar kan nås om vattenburna uppvärmningssystem kan dimensioneras för en lägre vattentemperatur än i dag. Föredraganden förordade av detta skäl att tillkommande vattenburna uppvärmningssystem normalt borde dimensioneras för lågtemperatur. Från den 1 januari 1984 gäller vid nybyggnad att uppvärmningssystemet skall dimensioneras för en högsta framledningstemperatur av 55”C. En dimensionering av ett uppvärmningssystem för lågtemperatur innebär att i systemet förekommande utrustning skall beräknas och utföras så att systemet kan avge önskad värmeeffekt vid en viss högsta framledningstemperatur. Detta påverkar därmed i första hand radiatorstorlekar, ledningsdimensioner och pumpkapaciteter. Den åtgärd som Pär Granstedt behandlar i sin fråga, injustering av värmesystem, är dock inte i första hand ett dimensioneringsproblem utan en återkommande åtgärd för att åstadkomma en jämn värmeavgivning från ett givet värmesystem. En injustering syftar sålunda till att justera värmesystemets vattenflöde så att varje radiator får avsedd effekt. De ingreppi systemet som krävs inskränker sig ofta till ändringar av ventillägen. Olika metoder finns utarbetade för injustering av värmesystem. Det är i dag inte möjligt att entydigt sätta en metod före någon annan ur effektivitetssynvinkel. Det är dock klart att en injustering i sig inte försämrar en fastighets möjligheter att utnyttja lågtemperatursystem. Däremot kan ett sådant system kräva en förnyad injustering till lägre drifttemperatur. Fram till den 1 april i år har injustering av värmesystem varit en åtgärd som berättigat till statligt energilån. fr.o.m. detta datum gäller att räntebidrag och s.k. energisparbidrag kan lämnas. Mot bakgrund av vad jag nyss sagt har jaginte för avsikt att föreslå regeringen att vidta några åtgärder för att ändra möjligheten till statligt stöd för injustering av värmesystem.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Dahl för svaret på min fråga. Det var dock inte särskilt positivt, sett ur synpunkten av det jag efterlyste i min fråga. I frågesvaret menar Birgitta Dahl att detta inte är särskilt mycket att bråka om -— det är ungefär kontentan av det hela. Men jag delar nog inte den uppfattningen. När det gäller proposition 1980/81:133 är det naturligtvis riktigt som statsrådet Dahl säger att den i första hand gäller uppvärmningssystem i nya byggnader. Men det fastslås där också: ”Flertalet befintliga uppvärmningssystem lämpar sig som regel redan i dag för lågtemperatur genom att de normalt är överdimensionerade.” Det är en grundförutsättning man har. Dessutom står det på s. 36 i denna proposition: ”Krav på åtgärder för att öka uppvärmningssystemets flexibilitet i befintlig bebyggelse bör enligt min mening kunna aktualiseras endast när i en byggnad görs sådana ändringar av någon betydelse som berör byggnadens uppvärmningssystem.” Såvitt jag förstår är en injustering som höjer drifttemperaturen en förändring av betydelse i byggnadens uppvärmningssystem. En annan poäng statsrådets svar är att detta är en ganska liten åtgärd. Det är naturligtvis riktigt att varje sådan här justering är liten. Men det är kolossalt många justeringar som det är fråga om — det är fråga om hundratusentals lägenheter runt om i landet, där man alltså justerar för att man behöver en högre framledningstemperatur. Det är här som den häpnadsväckande inkonsekvensen kommer och som man också reagerat mot såväl från hyresgäströrelsen som från planverket. Det är alltså inte bara jag som påtalat det här. Den inkonsekvensen är att man å ena sidan från statsmakternas sida så kraftigt betonar vikten av lågtemperatursystem och å andra sidan ger statligt stöd åt förvandling av befintliga lågtemperatursystem till högtemperatursystem genom injusteringen, dvs. genom att man tidigare gav energilån och numera lån med räntebidrag eller energisparbidrag. Detta är orimligt. Dels minskar det flexibiliteten, dels innebär det att det undergräver trovärdigheten i en del av den svenska energipolitiken. Därför vill jag än en gång vädja till Birgitta Dahl och regeringen att ompröva sin inställning i denna fråga.

Herr talman! Det råder såvitt jag vet fullständig enighet mellan partierna — i varje fall mellan centern och socialdemokratin — om att vi med tanke på den långsiktiga energipolitiken bör satsa på lågtemperatursystem. Vi gör det konsekvent i enlighet med riksdagsbeslutet i fråga om nytillkommande bebyggelse. Vi gör det — och det vill jag bestämt hävda — också när det gäller förändringarna i en existerande bebyggelse. Detta är ett tekniskt komplicerat ämne som det är svårt att beskriva på ett tydligt sätt.

Dessutom rör det sig om den typ av injustering som måste göras med relativt täta mellanrum för att systemet skall hållas effektivt. Det gör att det blir möjligt att inom relativt kort tid och på ett ekonomiskt riktigt sätt byta ut utrustningen. Man låser sig alltså inte för framtiden. Däremot väljer man en metod för att snabbt åstadkomma hushållning i den aktuella fastigheten, något som av många bedöms som bra. Andra föredrar en annan metod där man använder sig av lägre temperatur i framledningssystemet. Vilken metod som i dagens situation är bäst, därom tvistar om inte de lärde så åtminstone de i verksamheten dagligen sysselsatta.
Herr talman! Enigheten om att vi bör satsa på lågtemperatursystem glädjer mig naturligtvis. Jag har inte i princip ifrågasatt detta. Däremot kan det uppstå frågor när det gäller tillämpningen i praktiken. Man kan kanske av statsrådet Dahls inlägg få ett intryck av att det här är fråga om en tämligen normal serviceåtgärd. Riktigt så enkelt är det inte. Det är inte någonting som man gör litet nu och då. Det är en ganska omfattande insats. Det är också därför som det utgår statligt stöd. Om det här vore en normal, regelbundet återkommande översyn, skulle staten naturligtvis inte gå in med energisparstöd. Så har emellertid skett. Det illustrerar det faktum att detta betraktas som ett relativt stort och betydelsefullt ingrepp. Det innebär också att man, när man nu går igenom denna stora mängd lägenheter och gör de här injusteringarna, också har skapat vissa bindningar för framtiden. De är naturligtvis inte oåterkalleliga — det håller jag med statsrådet Dahl om. Det innebär emellertid ett steg i fel riktning. Det är också det som expertis på området har reagerat mot — inte bara när det gäller effektivitetsfrågorna, där det i och för sig finns delade meningar. Det gäller också att detta har vissa långsiktiga konsekvenser.

Herr talman! I det statliga energihushållningsprogrammet brukar man skilja på tre steg, varav det första och det andra steget är sådana relativt enkla och billiga åtgärder som snabbt leder till mycket goda resultat. Det tredje steget innebär mer omfattande och dyrbara åtgärder. Det är självklart att det första och andra steget egentligen hör till det som skulle kunna genomföras utan att man vidtar särskilda åtgärder, men vad vi har kunnat konstatera är att så inte kan bli fallet. Av det skälet prioriterar vi åtgärder enligt det första och andra steget för att snabbt nå stora resultat i hushållningsprogrammet till låga kostnader. Det är skälet till att vi ger stöd till sådan här verksamhet, som är mycket viktig. Det skäl som många anför för att välja den injustering som Pär Granstedt nu är kritisk mot, men som ingalunda är den enda, är att det är den typ av åtgärd som är relativt lätt att genomföra av den som i vanliga fall sköter fastigheten. Andra åtgärder kräver mycket mera omfattande förberedelser och kan normalt inte genomföras av fastighetsskötaren.
Herr talman! Jag är helt på det klara med att det här är en begränsad åtgärd jämfört medt.ex. en fasadisolering, byte av uppvärmningssystem eller något liknande. Det är emellertid inte, vilket man kunde få intrycket av i Birgitta Dahls föregående inlägg, någonting som är ganska normalt och regelbundet återkommande. Det gäller en förhållandevis omfattande åtgärd, som man alltså inte kunde räkna med att fastighetsägarna själva skulle vidta i någon större utsträckning. Man har från statsmakternas sida ansett det nödvändigt att sätta in särskilda stödåtgärder för att få den till stånd. Vi kan nu konstatera att staten stöder åtgärder som går precis stick i stäv mot den av regering och riksdag långsiktigt fastlagda målsättningen, nämligen satsning på lågtemperatursystem. Det går visserligen säkerligen snabbt, bra och enkelt att vidta den här åtgärden, men att gå in med statligt stöd som går stick i stäv mot långsiktiga statliga målsättningar kan inte vara vettigt.
Herr talman! Just av det skälet gör vi det inte heller! Det här gäller åtgärder som betalar sig på ett till två år och som behöver vidtas med regelbundet återkommande intervaller, men som inte binder systemet vid högtemperatur för framtiden. Det är alltså ett utmärkt sätt att snabbt effektivisera energihushållningen utan att för den skull försvåra den långsiktiga politiken. Det genomförs också helt i överensstämmelse med de beslut som riksdagen har fattat.
Herr talman! Riksdagen har tagit ställning för en satsning på lågtemperatursystem. Vore det här enda sättet att göra injusteringar på, skulle jag möjligen förstå att staten gav sitt stöd. Men vi har ju redan konstaterat att det finns folk som anser att det inte ens är det effektivaste sättet. Det finns alltså alternativa möjligheter. Att då gå in med statliga stödåtgärder för justeringar, trots att vi vet, att skall riksdagens mål uppfyllas, måste vi räkna med en ny omgång statliga stödåtgärder för att omintetgöra de här injusteringarna och sedan få injusteringar till andra temperaturlägen. Detta kan inte ens vara en vettig hushållning med resurserna, bortsett från att vi tvingas till en ny omgång, som kräver ytterligare åtgärder för att lågtemperatursystem skall kunna användas. Det skulle inte heller röra sig om ytterligare åtgärder på endast några få ställen, utan det skulle gälla hundratusentals lägenheter runt omi landet. Det är klart att detta blir en bromsande faktor när man vill införa lågtemperatursystem, även om lågtemperatursystem inte i och för sig omöjliggörs, vilket jag heller aldrig påstått.
Herr talman! Jag lägger med förvåning märke till den stalinistiska inställning som Pär Granstedt demonstrerar. Eftersom det här rör sig om en åtgärd som behöver vidtas med regelbundet återkommande intervall, tycker jagatt viidet här skedet, när vi är rätt osäkra beträffande tekniken, kan kosta på oss att låta olika tekniker tävla med varandra, särskilt eftersom vi under alla förhållanden måste göra om det hela. Då kan vi välja den teknik som passar bäst och som också kan anslutas till lågtemperatursystemet. Jag har ingen ambition att med stalinistiska metoder peka ut den ena eller den andra tekniken, så länge jag vet att vi bevarar handlingsfriheten för framtiden och får snabba hushållningsresultat.
Herr talman! Om jag nu är stalinistisk har jag förmodligen gott sällskap. Det står faktiskt i den proposition som riksdagen godkände, att när man vidtar åtgärder av betydelse för uppvärmningssystem i befintlig bebyggelse, skall man se till att det görs på ett sätt som tillåter lågtemperatursystem. Det här anser jag vara ett sådant fall. Det strider alltså mot vad som stod i en proposition från mittenregeringen, som då förmodligen måste anses vara stalinistisk. På den här punkten antogs propositionen, såvitt jag vet, av en enhällig riksdag, som alltså även den är stalinistisk — om man får tro Birgitta Dahl.

Herr talman! Föreliggande betänkande behandlar en rad viktiga sjukförsäkringsfrågor i anledning av budgetpropositionen och motioner som på ett eller annat sätt har anknytning till sjukförsäkringen. Debatterna kring den allmänna sjukförsäkringen har varit många — och tidvis hårda, inte minst i denna kammare — på senare år beroende på vissa nödvändiga sparförslag från de borgerliga partiernas sida. Argumenten för och emot de olika förslagen torde vara väl kända vid det här laget, och jag skall i mitt inlägg huvudsakligen begränsa mig till att tala om de moderata reservationerna till utskottsbetänkandet. I denna kammare har egenföretagarnas sjukförsäkring diskuterats många gånger, beroende på att den nuvarande ordningen för att fastställa sjukpenninggrundande inkomst för egenföretagarna är otillfredsställande från flera synpunkter. Dels utgår bedömningen från förhållanden i förfluten tid, i vissa fall med ända upp till fem års eftersläpning. Många egenföretagare får en alltför låg sjukpenning i förhållande till inbetald avgift. Ytterligare ett problem är det förhållandet att en egenföretagare aldrig kan sjukpenningplaceras i högre inkomst än motsvarande anställd, även om hans arbetsinsats i realiteten skulle motivera det. Sjukpenningkommittén har prövat olika alternativ till förändringar av bestämmelserna om beräkning av sjukpenninggrundande inkomst för egenföretagare. I en reservation till kommitténs betänkande, där jag själv är en av reservanterna, förordas ett system med jämförelselön som huvudregel, dvs. en utvidgning av den metod som tillämpas i dag. För att den nya metoden skall bli lätthanterlig förordar vi en avsevärd grad av schablonisering. De viktigaste fördelarna med det system vi förordar är att egenföretagaren kunde använda ett mått på sin arbetstid utöver heltid och framför allt att man därigenom skulle uppnå en överensstämmelse mellan avgift och förmån. Vi moderater i utskottet anser att ett system med jämförelselön i enlighet med reservationen i sjukpenningkommittén bör införas, och att regeringen bör ges till känna att vi förordar en ändrad lagstiftning i frågan. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1. I reservation nr 5 återkommer vi till vårt tidigare förslag om sänkt kompensationsnivå inom sjukpenningförsäkringen och föräldraförsäkringen. Vi gör det av besparingsskäl. Sjukförsäkringen finansieras till 85 26 med arbetsgivaravgifter och till 15 90 med statsbidrag. Statsbidraget för budgetåret 1984/85 beräknas till icke mindre än 4 280 000 000 kr. Med vårt förslag gör vi en besparing med 3 miljarder kronor. För att besparingarna skall tillföras statsbudgeten föreslår vi att sjukförsäkringsavgiften skall sänkas med 1 procentenhet till 8,5 20 och folkpensionsavgiften höjas i motsvarande mån till 10,45 9 fr.o.m. den 1 juli 1984. Förslaget innebär en sänkning av ersättningsnivån från sjukförsäkringen till 60 90 under högst tio dagar per år och med 80 96 därefter. Jämfört med förslagen om karensdagar innebär vårt förslag betydligt mildare effekter för den enskilde och har fördelen att ingen blir utan ersättning bara därför att han har en oturlig fördelning av sjukdomsfallen under året. Förslaget står inte heller i strid med internationella åtaganden, t.ex. beträffande arbetsskadeförsäkringen. Även förslaget om en sänkning av den allmänna ersättningsnivån till 80 26 i stället för nuvarande 90 96 innebär på grund av marginalskatteeffekten en måttlig förändring av den enskildes försäkringsskydd. Vi är eniga med centerpartiets representanter i utskottet om att väsentliga besparingar måste göras inom sjukförsäkringen, men vi har valt en annan metod. I den efterföljande voteringen kommer vi att avstå vid reservation nr 4. Herr talman! Även om de borgerligas förslag knappast kan kallas kortsiktigt populära är de helt nödvändiga med hänsyn till samhällsekonomin. På längre sikt finns det också ett klart socialt motiv bakom besparingen. Om vi alla medverkar till att snabbt få Sveriges ekonomi i balans, är detta en garanti för den sociala tryggheten i framtiden. Jag delar helt de åsikter som framfördes av min kollega Lars-Åke Larsson när det gällde föregående ärende, delpensioneringen. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den moderata reservationen nr 5. Reservation nr 6 är en gemensam reservation av utskottets moderater och centerledamöter. Den handlar om egenföretagarnas val av karenstid i sjukförsäkringen. En egenföretagare kan välja mellan olika karensdagsalternativ, av vilka det längsta är 93 dagar. Men valfriheten upphör helt vid 55 års ålder. Vi anser att kravet på god hälsa vid övergången till kortare eller ingen karenstid är tillräckligt och föreslår alltså ett slopande av åldersgränsen. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 6. I reservation nr 8 behandlas ett i riksdagen ofta återkommande ärende, hemmamakeförsäkringen. En hemarbetande har ju i dagsläget en sjukpenning på endast 8 kr. per dag, vilket är helt otillfredsställande. Rader av motioner har under årens lopp skrivits i denna fråga, så även till detta riksmöte, bl.a. av Erik Olsson m.fl. moderater. Sjukpenningkommittén har nyligen gjort en översyn av hemmamakeförsäkringen och den frivilliga sjukpenningförsäkringen. Kommitténs majoritet har föreslagit att den obligatoriska försäkringen för hemmamakar helt skall upphöra och ersättas av en frivillig försäkring. Utredningens majoritet anser att nuvarande försäkringsform är ett udda inslag i sjukförsäkringen och att den är avpassad för en annan tid och att behovet inte är så stort att det behövs en obligatorisk försäkring längre. Man hänvisar till att allt fler kvinnor förvärvsarbetar och att barnomsorgen har byggts ut. Att många hemarbetande över huvud taget inte har en chans att få ett förvärvsarbete och att de utför ett mycket viktigt samhällsarbete i hemmet har man helt bortsett ifrån. Som ledamot av kommittén har jag reserverat mig och framhållit att den obligatoriska hemmamakeförsäkringen egentligen borde räknas upp ordentligt, men att en sådan uppräkning i dagens läge tyvärr är omöjlig av statsfinansiella skäl. Jag anser därför att den obligatoriska hemmamakeförsäkringen t. v. bör behållas vid nuvarande nivå, men att man dessutom bör förstärka sjukpenningskyddet för hemmamakeförsäkrade genom en utbyggnad av den frivilliga sjukpenningförsäkringen till föräldraförsäkringens garantinivå, f.n. 37 kr. per dag men enligt det moderata förslaget 55 kr. per dag. Därmed yrkar jag, herr talman, bifall till den moderata reservationen nr 8. I reservation nr 9, slutligen, som är en följdmotion till reservation nr 5, yrkar vi att sjukförsäkringsavgiften sänks med en procentenhet och att folkpensionsavgiften höjs i motsvarande mån, detta för att tillföra statsbudgeten den besparing på 3 miljarder som vårt förslag innebär. Jag yrkar därför slutligen bifall till reservation nr 9.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 24 om bidrag till sjukförsäkringen behandlas ett stort antal motioner, vilket man kan tolka på det sättet att hela trygghetssystemet är i behov av en reformering. Vi har haft en statlig utredning, sjukpenningkommittén, som har analyserat många problemställningar, dock inte alla — beroende på bristande tid till utredningens förfogande, har det sagts. Till utskottsbetänkandet har fogats ett antal reservationer, av vilka jag skall kommentera nr 3, 4, 6 och 7. Centerledamöterna har dessutom avgivit två särskilda yttranden. Trots finansminister Kjell-Olof Feldts för några veckor sedan uttalade stora glädje över den ekonomiska utvecklingen i Sverige — och även om nu budgetöverskottet blir ca 10 miljarder lägre än beräknat — kvarstår ändå det faktum att vi är åtskilliga miljarder från balans i Sveriges ekonomi. Att få ner budgetunderskottet är ett för alla partier gemensamt intresse, och under den allmänna motionstiden har också presenterats de olika vägar som kan användas för att åstadkomma detta. Från centerpartiets sida har vi ansett det nödvändigt att göra besparingar inom sjukförsäkringen i storleksordningen 2 miljarder kronor. Vi anser det viktigt att slå vakt om människornas grundtrygghet. Det innebär att vårdorganisation och socialförsäkringssystem ekonomiskt skall formas så, att varje individ har möjlighet att planera sin ekonomi så att man har råd att bli sjuk och att vården skall kunna vidmakthållas på en hög nivå. Att klara den målsättningen snarare förutsätter än utesluter en ökad självrisk i sjukförsäkringen. En sådan politik gör det nämligen möjligt att förstärka skyddet för dem som är sjuka ofta, för dem som är sjuka länge och för dem som har låg sjukförsäkring, såsom exempelvis de hemarbetande. Vi återkommer nu med förslaget om ändringar i sjukpenningförsäkringen i enlighet med riksdagens beslut våren 1982, vilket bl.a. innebär att spännvidden mellan det högsta och det lägsta sjukpenningbeloppet minskar. Begränsningen av kompensationsgraden i de högsta inkomstskikten ger förslaget en viktig fördelningspolitisk profil. Vi har fått utstå en del kritik för vårt förslag — och har möjligen detta att vänta även i dag. Icke förty har regeringen närstående personer uttalat sina klara sympatier för förslaget. All framtidsforskning på detta område talar också för att det kommer att bli nödvändigt med en ökad självrisk i sjukförsäkringen. Vi har, med socialdemokraternas goda minne, i dag en betydande självrisk när det gäller tandvårdsförsäkringen. Glädjande nog är tendensen den att antalet sjukdagar är i sjunkande, och det kan möjligen bidra till att vi fortsättningsvis inte behöver ta till besparingsförslag i sådan storleksordning som är aktuell i dag. I det tidigare nämnda förslaget om ökad självrisk inom sjukförsäkringen fanns också slopandet av den s.k. fridagsregeln. Den regeln drabbar i stor utsträckning de många deltidsarbetande kvinnorna i låglöneyrken och dem som jobbar i skift. Med hänsyn till de orättvisa effekter som fridagsregeln medför menar vi alltså att den borde utgå, och vi yrkar att regeringen lägger fram förslag till riksdagen med detta syfte. Reservation 6 i samma betänkande gäller egenföretagares rätt att välja karensdag vid sjukdom. Gullan Lindblad har alldeles nyss argumenterat för den reservationen, som vi har avgett gemensamt. Jag kan därför instämma i det hon sade och lämna ytterligare argumentation därhän. Reservation 7 gäller försäkringsskyddet för hemmamake. Sjukpenningkommittén har nyligen gjort en översyn av hemmamakeförsäkringen och den frivilliga sjukpenningförsäkringen. I betänkandet SOU 1983:43 har dock det märkliga inträffat att kommitténs majoritet föreslagit att den obligatoriska försäkringen för hemmamakar helt skall upphöra och att frågan om att dessa försäkrades sjukpenningskydd skall lösas inom ramen för en frivillig försäkring. De hemarbetande är en mycket missgynnad grupp inom sjukförsäkringen. Det vore därför orättfärdigt att ytterligare försämra situationen för denna grupp genom att slopa rätten till hemmamakeförsäkring. Från social synpunkt och från rättvisesynpunkt finns det många goda skäl för att förbättra de hemarbetandes ställning inom såväl sjukförsäkringen som det sociala trygghetssystemet i övrigt. I mycket stor utsträckning utför hemarbetande en vårdinsats som i allra högsta grad är samhällsnyttig. Vård av t.ex. egna barn borde uppskattas bättre av samhället. En ersättning med 8 kr. per dag vid sjukdom är egentligen en generande dålig ersättning i ett välfärdssamhälle som vi i andra sammanhang berömmer oss av att ha i Sverige. Vi reservanter anser att det är ett steg i fel riktning när majoriteten i sjukpenningkommittén vill försämra på nämnda sätt, och det ter sig så mycket mer underligt mot bakgrund av att riksdagen vid tidigare motionsbehandling när det gäller detta ärende givit klartecken för en positiv behandling, så att en ekonomisk förbättring skulle uppnås. Vad var detta riksdagsuttalande värt? Ett visst besked lär remissomgången lämna så småningom. Det kan alltså inte vara rimligt att hemmamakesjukpenningens belopp, som varit oförändrat 8 kr. i tio år, inte skall räknas upp när samtidigt högsta sjukpenningbeloppet successivt ökat till följd av anknytningen till basbeloppet. Vi anser därför att hemmamakesjukpenningens belopp snarast bör räknas upp till samma nivå som garantibeloppet inom föräldraförsäkringen — det som enligt kompletteringspropositionen blir 48 kr. Det finns ingen anledning att avvakta sjukpenningkommitténs beredning i regeringskansliet, utan denna uppfattning bör av riksdagen ges regeringen till känna i dag. Herr talman! Med det anförda yrkar jag härmed bifall till reservationerna nr 3, 4, 6 och 7 i betänkandet.

Herr talman! Vissa riksdagsbeslut följs till punkt och pricka. Andra riksdagsbeslut verkar man att ta mera lätt på. Ett exempel: För ett år sedan beslutade riksdagen att ge regeringen till känna att man borde göra någonting åt det orättvisa sjukpenningsystemet för deltidsarbetande. Det var alltså för ett år sedan, och regeringen har ännu inte vidtagit någon åtgärd. Men samtliga partier är överens om att som kompensationsnivån inom sjukpenningen i dag fungerar för deltidsarbetande slår systemet mycket orättvist. Den kompensation man får när man är sjuk är helt beroende på vilken arbetstid den deltidsarbetande har. En deltidsarbetande som jobbar fyra timmar om dagen fem dagar i veckan får full kompensation vid korttidsfrånvaro, medan den som arbetar t.ex. två och en halv dag i veckan förlorar 50 96 av sjukpenningen vid korttidsfrånvaro. Och det här drabbar då främst deltidsarbetande kvinnor. Man kunde ha förståelse för det hela om de deltidsarbetande kvinnorna alltid valde arbetstid själva och kände till det här systemet, så att de från början visste vad det skulle medföra vid sjukdom. Men nu är det inte på det sättet. De flesta har i dag inte möjlighet att välja sin arbetstid. Det gäller framför allt kvinnor som arbetar inom vårdyrkena. Där är det mycket vanligt att man måste följa ett schema och passa samman arbetstiderna, så att de går ihop med arbetet. Ofta får man då arbeta två och en halv dag per vecka. Vid sjukdom förlorar man i sådana fall 50 96 av ersättningen. Om man införde ett annat delningstal vid beräkningen av sjukpenningen skulle man komma åt de här orättvisorna. I dag delar man den sjukpenninggrundande inkomsten med 365 dagar. Man skulle få ett rättvisare utfall om man hade ett delningstal som svarade mot den faktiskt arbetade tiden. Ett sådant system anses kosta samhället för mycket. Men det nuvarande systemet kostar naturligtvis också. Det är bara det att kostnaderna ligger på den enskilde. Det är de deltidsarbetande kvinnorna som själva får svara för dem. Enligt vår mening vore det rimligare att ha ett system som innebar att vi gemensamt delade på kostnaderna. De borgerliga föreslår att man skall slopa den s.k. fridagsregeln, dvs. de föreslår att de lediga dagarna under en arbetsvecka inte skulle räknas bort. Men det systemet skulle bli orättvist åt det andra hållet. Det skulle så att säga gynna heltidsarbetande med S5-dagarslön, som skulle få betalt också för lördag och söndag. Att slopa fridagsregeln är alltså inte något bra förslag, utan det enda rimliga är att införa ett annat delningstal. Herr talman! Vi hemställer i reservation nr 2 att riksdagen skall göra ett nytt tillkännagivande till regeringen och be om ett förslag i den riktning vi förordar. Det är angeläget att riksdagen gör det, inte minst med tanke på att det annars finns en viss risk för att människor tappar tilltron till politiska beslut.

Herr talman! I detta betänkande behandlas bidrag över budgeten till sjukförsäkringen. Anslaget har beräknats till 4 280 000 000 kr., vilket utgör 15 96 av sjukförsäkringens kostnader. Resten finansieras som bekant via avgifter. IT anslutning härtill har det väckts ett stort antal motioner, som berör skilda delar av försäkringen. En del av motionskraven har följts upp i reservationer, och dessa har berörts i flera inlägg. Inledningsvis vill jag konstatera att sjukförsäkringen är ett viktigt inslag i det trygghetssystem vi har byggt upp i landet. Den ersättning som utgår står i relation till inkomsten av det arbete man har, och det gör att man vid sjukdom inte skall behöva oroas över sin ekonomi. Hos allmänheten finns också en bred uppslutning bakom försäkringens grunder, vilket framkom alldeles speciellt när den borgerliga regeringen för några år sedan riktade attacker mot sjukförsäkringen. Den borgerliga riksdagsmajoriteten införde karensdagar samt sänkte kompensationsnivån, vilket väckte våldsamma reaktioner från allmänheten. Omedelbart efter regeringsskiftet upphävdes detta beslut i enlighet med socialdemokraternas löfte under valrörelsen. De borgerliga partierna håller fast vid sina förslag om försämring av sjukförsäkringen. Trots att förslagen avvisades av riksdagsmajoriteten i fjol återkommer man med dem i år. Centerpartiet och folkpartiet föreslår i partimotioner införande av karensdagar och vissa sänkningar av sjukpenningnivån. Moderaternas motion innebär att kompensationsnivån sänks till 60 resp. 80 90. Totalt skulle moderaternas förslag innebära en försämring av sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen på drygt 3 miljarder. Det är alldeles klart att detta skulle bli kännbart för många människor. Liksom i fjol motsätter vi oss dessa förändringar av sjukförsäkringen främst med hänsyn till de kännbara effekter för de försäkrade som förslagen skulle leda till. Vi menar att införandet av karensdagar och sänkt sjukpenning innebär en klasslag genom att det drabbar vissa människor mycket hårt och då speciellt dem som är sjuka ofta och har tunga arbeten. Därför avvisar vi förslag i denna riktning. I enlighet med reservation 1 argumenterar Gullan Lindblad för ett system med jämförelselön vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst för egenföretagare. En jämförelseinkomst kan redan i dag användas i sådana fall där den försäkrades verksamhet befinner sig i ett uppbyggnadsskede eller där stor skuldbelastning föreligger och detta föranleder en lågt taxerad inkomst. Som Gullan Lindblad vet har sjukpenningkommittén prövat olika alternativ för att avhjälpa de skevheter som finns i dag när det gäller beräkning av sjukpenninggrundande inkomst för egenföretagare. Kommittén har också funnit att de lösningar som är mest lämpliga ryms inom det nuvarande regelsystemet och att ett bättre utnyttjande av bestämmelserna skulle avhjälpa de problem som finns i dag. Utskottet förutsätter att kommitténs intentioner för att få till stånd smidigare och mer rättvisande tillämpning av gällande bestämmelser följs upp av riksförsäkringsverket. Beträffande problemen med deltidsanställdas sjukpenningskydd samt yrkande om att fridagsregeln bör tas bort vill jag endast hänvisa till behandlingen i fjol. Sjukpenningkommittén har tidigare i sitt utredningsarbete belyst ojämnheterna i kompensationsnivån, beroende på att den sjukpenninggrundande inkomsten delas upp över årets dagar med hänsyn till hur den försäkrade arbetar. Utskottet framhöll vidare att om fridagsregeln slopades skulle visserligen sjukpenningen i vissa situationer ge deltidsarbetande en högre kompensation för inkomstförlusten, men att det samtidigt skulle föranleda att ett stort antal försäkrade blev överkompenserade. Det skulle alltså slå fel åt andra hållet. Utskottet avstyrkte därför i fjol bifall till motionsyrkandet om att fridagsregeln skulle slopas men förordade samtidigt att frågan om kompensationsnivån vid korttidsfrånvaro och för vissa deltidsoch delårsanställda borde bli föremål för fortsatt utredning och att detta bör ges regeringen till känna. Så har också skett i en riksdagsskrivelse. Utskottet vidhåller sin tidigare inställning beträffande kompensationsnivån inom sjukförsäkringen för de nu aktuella grupperna. De nuvarande reglerna leder till orättvisa konsekvenser — det vill vi understryka — och måste därför utredas och bli föremål för ändring. Det är inte på det sätt som Margöé Ingvardsson säger, att regeringen tar lätt på den här uppgiften. Vi förutsätter naturligtvis att regeringen tar sig an uppgiften med allvar och återkommer till riksdagen med förslag till regler där denna orättfärdiga sjukpenningberäkning för deltidsarbetande tagits bort. Det går naturligtvis inte snabbare, om riksdagen gör ett nytt tillkännagivande i år. Vi menar att det bör räcka med den beställning vi gjorde i fjol. Vi skall dock vara medvetna om att denna fråga är komplicerad. Man kan lösa problemet genom att tillämpa ett annat delningstal, som Marg6é Ingvardsson var inne på. Det får alltså prövas. Dessutom kostar det några miljoner — det kan vi inte bortse ifrån. Men ändå måste naturligtvis felaktigheter av det här slaget i sjukförsäkringen tas bort. Vi hoppas att så också sker. Moderaterna och centern har en gemensam reservation beträffande karenstid för egenföretagare. I denna vill man slopa åldersgränsen på 55 år för val av karenstid. Under flera år har riksdagen avslagit ett sådant yrkande. Reglerna om att man skall ha god hälsa och inte ha fyllt 55 år för att kunna ändra antalet karensdagar har inte tillkommit av en slump utan för att motverka spekulation inom försäkringen. Det kan inte vara försäkringsmässigt riktigt att ha ett system där man så länge man är vid god hälsa kan välja ett lågt försäkringsskydd och därmed få en reducerad sjukförsäkringsavgift för att vid ett försämrat hälsotillstånd välja ett heltäckande försäkringsskydd. Med anledning härav vidhåller utskottet sin tidigare uppfattning i frågan. Beträffande reservationerna 7 och 8 hänvisar jag till att sjukpenningkommittén nyligen gjort en översyn av hemmamakeförsäkringen och den frivilliga försäkringen. Man har även redovisat ett förslag. Kanske är det så att hemmamakeförsäkringen överlevt sig själv. Det är alltså angeläget att en förändring kommer till stånd. Utredningen förordar ett försäkringsskydd för hemmamakar genom en frivillig försäkring samt en ersättningsnivå som motsvarar garantinivån inom föräldraförsäkringen. Kommitténs förslag bereds, som alla vet, inom socialdepartementet. En proposition kan väntas inom kort. Detta ärende behandlas alltså i sedvanlig ordning. Jag tycker att det är riktigt att man även i det här fallet förfar på samma sätt som annars och avvaktar den beredning som pågår. Jag tror, herr talman, att jag med detta har motiverat utskottets ställningstagande på samtliga punkter. Jag yrkar bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande 24.

Herr talman! Jag delar helt Börje Nilssons åsikt att sjukförsäkringen utgör ett viktigt inslag i vårt trygghetssystem. Men även det förslag som vi moderater framlagt innebär att sjukförsäkringen skall ge ett tillfredsställande skydd. Även vi värnar om en sjukförsäkring i förhållande till inkomsten, dvs. enligt inkomstbortfallsprincipen. Det är väl roligt för Börje Nilsson att från talarstolen kunna säga att åtminstone något vallöfte uppfyllts. Jag behöver annars bara erinra om kompensationsnivån inom pensionssystemet, särskilt vad beträffar deltidspensionen, vilken vi ju diskuterade häromdagen. Vad gäller egenföretagarna kan vi, naturligtvis, notera att socialdemokraterna icke har någon större förståelse för deras problem. Det framgår klart av Börje Nilssons uttalanden här om karensdagarna för egenföretagare. I det sammanhanget menar man genast att det är fråga om spekulation. I stället handlar det ju om att införa en jämförelselön, som ger en rättvisare sjukförsäkring. Men även det är helt ointressant. Att notera är dock att man i viss mån gått oss till mötes när det gäller önskemålet om, som det heter, en flexiblare bedömning. Ni har emellertid inte anvisat någon som helst finansieringsväg. Vårt förslag innebär en avgift i förhållande till förmånen. Det är således en väsentlig skillnad mellan förslagen. När det gäller hemmamakeförsäkringen är jag mycket förvånad över att även Börje Nilsson sällar sig till dem som menar att denna försäkring överlevt sig själv. Gå ut och tala med människorna i våra glesbygder, Börje Nilsson, och fråga dem om de har några möjligheter att få jobb! Gå ut och tala med alla hemarbetande mödrar! Inte mindre än 101 416 kvinnor i åldrarna 25-39 år omfattas av denna försäkring. Det gäller alltså kvinnor som arbetar hemma och som sköter barn — och det är en viktig samhällsuppgift. Det är ganska fantastiskt att socialdemokraterna vågar uttala sig som man gjort. Jag tror emellertid, och hoppas, att socialministern är så klok att han icke presenterar det aktuella förslaget för Sveriges riksdag. Om han ändå gör det, kanske det går lika illa som det gjorde när det gällde att för gott upphäva änkepensioneringen. Då säger kanske svenska folket återigen ifrån.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Börje Nilsson vilka tidsaspekter han anser gäller för av riksdagen fattade beslut. Det skulle vara intressant för mig som är ganska ny i den här församlingen att få veta det. Det kan vara bra med tanke på kommande debatter. Riksdagen fattade, som jag sade i mitt tidigare inlägg, för ett år sedan beslut om att regeringen skulle ges till känna att kompensationsnivån för deltidsoch delårsanställda borde ses över, eftersom den är mycket orättvis. Regeringen har ännu efter ett år inte vidtagit någon åtgärd. Vad anser Börje Nilsson är rimligt? Skall man vänta ett år innan ett riksdagsbeslut går i uppfyllelse, eller skall man vänta två eller tre år? Det vore bra att få svar på den frågan.

Herr talman! Till Margé Ingvardsson vill jag beträffande tidsaspekten säga: Riksdagen gjorde i fjol en mycket viktig beställning till regeringen. Vi underströk då att det var mycket angeläget att få till stånd en förändring beträffande kompensationsnivån för deltidsarbetande. Vi förutsätter naturligtvis att man med mycket stort allvar arbetar med detta inom regeringskansliet. Det är alltså angeläget att få en lösning på frågan. Jag har ingen kommentar beträffande tidsaspekten, men om det inte händer någonting är det klart att riksdagen måste återkomma, och den bedömningen får i så fall göras nästa år. Hemmamakeförsäkringen har överlevt sig själv i det avseendet att den måste förändras. Det är vad vi menar. Sjukpenningkommittén har utrett frågan, och den bereds nu i socialdepartementet. Det är naturligtvis viktigt att man kommer tillbaka med ett annat trygghetssystem för hemmamakar. Det är bara ur denna synvinkel som jag menar att hemmamakeförsäkringen har överlevt sig själv.
Herr talman! Det var nog tur, Börje Nilsson, att Börje Nilsson tog tillbaka sin hårda bedömning. Jag har dess värre, såväl i kommittén som i tidningsnotiser, tagit del av socialdemokratiska uttalanden som inte har modifierats alls och där man anger att detta är en otidsenlig försäkringsform, som har överlevt sig själv, och där man hänvisar till att så gott som alla kvinnor förvärvsarbetar numera, att barnomsorgen är utbyggd och kommer att byggas ut ännu mer och att det inte finns någon hemhjälp att få. Som så många gånger förr kan jag konstatera att ni lever emot verkligheten, medan för oss verkligheten är vår bästa vän.
Herr talman! Jag noterar att jag av Börje Nilsson fick svaret att man kan vänta två år innan det finns risk för att tilltron till politiska beslut naggas i kanten. Om regeringen inte har återkommit nästa år med ett förslag om lösning beträffande kompensationsnivån för deltidsanställda, då är det alltså skäl för riksdagen att till regeringen skarpare uttrycka sin vilja. Jag skall noga följa vad som händer, Börje Nilsson, och så får vi återkomma nästa år.
Herr talman! Verkligheten för människorna är den att de kan förvänta sig försämringar av sjukförsäkringen, om de borgerliga partierna får bestämma — man föreslår införande av karensdagar och sänkt sjukpenning. Det är den verklighet som människorna kan se fram emot med en borgerlig politik.

Herr talman! I betänkande 24 från socialförsäkringsutskottet behandlas en motion som Karl Björzén och jag har avlämnat och som gäller bekymren för människor som råkar bli sjuka utomlands. Den bestämmelse som antogs för ett år sedan är sådan att man vid sjukdom omedelbart skall föranstalta om hemresa, för att komma i åtnjutande av sjukpenning. Jag tycker att det är något märkligt när Börje Nilsson talar om att vi skulle vilja ha försämringar. Han nämner bl.a. karensdagarna. Beträffande karensdagarna bör man betänka att det är fråga om en eller kanske två dagars sjukpenning man går miste om. De bestämmelser om sjukpenning vid vistelse utomlands som nu har trätt i kraft kan innebära att de drabbade människorna får vänta veckor, kanske månader, innan de har laglig rätt till sjukpenning. Först skapar man fullt befogat ett skyddsnät för att vi vid sjukdom inte skall behöva oroas över obetalda räkningar, eftersom vi vid sjukdom inte får någon arbetsersättning. Den ersättningen skulle i stället komma från försäkringen, och man väsnades mycket om detta när karensdagarna diskuterades. Men den nu genomförda bestämmelsen, som kan orsaka svårigheter under mycket lång tid, tycker utskottet är helt riktig. Rätten till sjukpenning borde inte så lätt kunna skrivas bort som man i det här fallet har gjort. Det handlar ändå om en försäkring som vi har laglig rätt att utnyttja. Men på det här sättet kan man inte få nytta av den. Man kan inte betrakta alla utlandsvistelser som skumma. På grund av ett missbruk som förekommer anser man sig behöva tillgripa sanktioner som leder till att även de som behöver skyddet inte får ha det kvar. Det är ganska vanligt bland alla samhällsgrupper i dag att vistas utomlands. Det är också vanligt i samhällsgrupper där man inte har så lätt att klara sin ekonomi om man måste avstå från detta skydd kanske en månad. Man säger i utskottet att man är medveten om att de ändrade bestämmelserna om rätt till sjukpenning vid utlandsvistelse kan medföra en olikformig behandling av försäkrade som insjuknar utomlands, främst beroende på att sjukpenningrätten i vissa fall upprätthålls genom konventioner. När förhållandena är sådana kan det inte finnas anledning att försvara att den här bestämmelsen skall vara kvar. Vidare säger man: ”Avsikten är emellertid att man genom nya konventionsförhandlingar skall försöka nå en större enhetlighet härvidlag. Utskottet förutsätter också att det sker en fortlöpande uppföljning av effekterna av de nya reglerna inom riksförsäkringsverket och avstyrker med det anförda bifall till motion 1575.” Herr talman! Jag tycker att hela detta yttrande andas att man inte är nöjd med den bestämmelse som antagits och som gäller sedan ett år tillbaka. Därför hade det funnits anledning att följa det vi har begärt i motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1575 av mig och Karl Björzén.

Herr talman! Den möjlighet som har införts när det gäller att göra begränsningar i sjukpenningen vid vistelse utomlands har tillstyrkts av ett enigt utskott. Jag vill påpeka detta. Ändringarna i bestämmelserna har föranletts av behov av administrativa förenklingar, men också av svårigheterna att göra en effektiv kontroll vid fall av insjuknande utomlands. Dessa svårigheter föreligger naturligtvis inte när den försäkrade har insjuknat i Sverige. Detta är alltså anledningen till att man måste göra en förändring av sjukpenningen vid vistelse utomlands. När det gäller Anders Anderssons motion 1575 har denne redogjort för utskottets avslagsyrkande, och jag behöver därför inte i detalj gå in på detta.
Herr talman! I motion 1983/84:2225 har jag tagit upp problemen med den gällande väntetiden på 30 dagar innan en ändring av den sjukpenninggrundande inkomsten ger effekt. Jag tycker att det är särskilt anmärkningsvärt att det vid inträde i försäkringskassan skall finnas en tid då försäkringen inte gäller. Så är fallet när man börjar sitt första jobb och inskrivs första gången. Utskottet har avstyrkt min motion med motiveringen att man i regeringskansliet förbereder en ändring innevarande år. Denna ändring skulle innebära att väntetiden minskar till 14 dagar. Detta är naturligtvis en förbättring, och problemen vid ändrad sjukpenninggrundande inkomst blir mindre. Problemen för dem som gör sitt inträde i systemet kvarstår i alla fall. Den helt självklara ordning som gäller vid andra typer av försäkringar, nämligen att en försäkring träder i kraft i och med att den är tecknad, borde gälla även i detta fall. Vi skulle t.ex. aldrig acceptera att en tecknad brandförsäkring eller bilförsäkring skulle börja gälla först efter en månad eller 14 dagar. Unga människor som får sin första anställning kan redan under den första 14-dagarsperioden råka ut för ett olycksfall eller sjukdom och står då utan försäkringsskydd. Herr talman! Jag yrkar att riksdagen med anledning av motion 1983/ 84:2225 hos regeringen begär förslag till sådana ändringar i 6 § lagen om allmän försäkring att det nuvarande stadgandet om en ”väntetid” på 30 dagar för sjukpenningplacering utgår.